Herr talman! Det är svårt att diskutera handikapp allmänt. Det finns många grupper, och lösningarna ser olika ut för de olika grupperna. Jag har givit argumenten för de döva. Där är kommunikationen så viktig att det motiverar att specialskolorna finns kvar. Situationen för de blinda eller synskadade eleverna har full möjlighet att delta i den vanliga skolan om de får rätt hjälpmedel och rätt stöd. Synskadades Riksförbund har ingen annan uppfattning än att det också är målet, och det är det som slås fast i propositionen. När det gäller den typ av grava funktionshinder som Sofia Jonsson nämner nu är det en annan fråga. Jag vill haka på det hon sade sist om specialskolor. Jag tror att vi använder begreppet i två bemärkelser. Det är dels de statliga specialskolorna, dvs. de två som har diskuterats så mycket. Det är dels de väldigt många träningsskolor som finns och som man skulle kunna använda namnet specialskolor på. Det är alltså inte så att kompetensen är sämre på de träningsskolorna än på några andra skolor, utan det finns tvärtom en väldigt bra kompetens på många skolor. Den kan utvecklas vidare, och det ska göras. Men kompetensen är inte sämre på träningsskolorna än på Ekeskolan.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Gunnar Goude för den historiska exposén. Den är väldigt intressant. Det är inte bara utvecklingen när det gäller specialskolor och annat som man behöver fundera över, utan också Miljöpartiets politiska utveckling ger en del frågor. Miljöpartiet började ju sin era som en rörelse för alternativ och föräldrakooperativ, för att föräldrar skulle kunna välja. Nu talar Gunnar Goude från riksdagens talarstol om vad som är bäst för alla barn, nämligen att de ska bo i hemkommunen. Den fråga som inställer sig är naturligtvis: Anser Miljöpartiet att föräldrar med handikappade barn ska kunna ha ett ordentligt inflytande över sina barns skolgång? Hur rimmar det med en avveckling av de två alternativ som vi har diskuterat här i dag? Borde man inte utveckla alternativen i stället för att avveckla dem? Vi som känner Gunnar Goude och har debatterat med honom vet att han har ett enormt engagemang för dyslexiproblemen. Många gånger har vi här i riksdagen konstaterat att kommunerna inte gör det som de borde göra för barn med dyslexi. Jag undrar då: Vad är det som gör att Gunnar Goude tror att kommunerna skulle sköta ansvaret för de multihandikappade eleverna bättre? Om de inte ens klarar att hantera läs och skrivsvårigheter på ett ordentligt vis - vilket vi har varit överens om många gånger - vad är det i denna proposition som gör att man tror att det som i dag sköts via framför allt specialskolor och resurscentrum ska kunna hanteras?
Herr talman! Tack för de frågorna. När det gäller Miljöpartiets inställning till valfrihet och mångfald i fråga om alternativen är den klar, precis som Beatrice När det däremot gäller Ekeskolan som alternativ är inte det lösningen på problemet. Ekeskolan är alltså en skola som har haft sin funktion och som i den nya organisationen har en mycket viktig men ny funktion att fylla. Den ska inte lösa problemet när det gäller valmöjligheterna. Däremot finns det naturligtvis valmöjligheter av andra slag, mellan träningsskolor, särskolor, den vanliga grundskolan, träningsskolor i andra kommuner och fristående skolors verksamhet. Det finns profilerade fristående skolor som är alldeles utmärkta när det gäller olika typer av handikapp, t.ex. dyslexi och autism, bl.a. Waldorfskolor. Där tror jag att vi i Miljöpartiet gärna ser en utveckling i riktning mot en större mångfald.
Herr talman! Gunnar Goude säger att Ekeskolan har fyllt sin funktion och att det nu kommer annat. Det kanske ligger något i det. Men borde inte föräldrarna få avgöra om det är så, om de är för valfrihet osv.? Är det inte ett sidbyte som Miljöpartiet har gjort när man nu i riksdagens talarstol kan stå och tala om vilka skolor som behövs och inte behövs, i stället för att man tror på mångfalden och att det får avgöras genom att det finns olika alternativ att välja mellan?
Herr talman! Jag tror alltså att det ligger ett ansvar hos Sveriges riksdag att försöka få en organisation som är ändamålsenlig. Jag vet inte hur Beatrice Ask tänker sig att föräldrarna ska komma med ett sådant förslag. Om nu Ekeskolan har haft en viktig funktion under en längre tid och sedan i den nya organisationen kommer att kunna utvecklas i riktning mot att vi får en mer effektiv insats från Ekeskolan i ett större sammanhang, för att kunna nå ut till kommuner, till föräldrar och till barn så att deras resurser kommer fler till del och kan utvecklas, är det väl bara en fördel. Jag tror alltså att det är en stor vinst att Ekeskolan finns där, med den kompetens och de erfarenheter den har, både lokalmässigt och personalmässigt, och att de resurserna ska in i det här systemet och vara en viktig del i fortsättningen också. Däremot är det ingen lösning alls i fråga om valfriheten. Det går alltså 15 elever där nu. Det är 15 000 som går i särskolan.

Herr talman! Jag tyckte att angreppet var lite krystat från Bo Lundgren. Poängen var naturligtvis inte alls att jag skulle ställa de 15 mot 15 000. Det handlar inte alls om det. Det handlade om huruvida Ekeskolans bevarande skulle bidra till ökad valfrihet för föräldrarna i vårt land.

Det är det som är poängen. När det gäller synen på friskolor är det väl ganska klart var Miljöpartiet står. Det är ganska klart att den friskolereform som Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomförde är anledningen till att vi i dag har en sådan markant förbättring när det gäller landets friskolor, om man nu jämför med situationen när de borgerliga ledde skolutvecklingen. Bo Lundgren talar om individens villkor. Jag kan bara gratulera. Vi har i Miljöpartiet gång på gång upprepat att vi vill ha en skola för alla. Vi har en skola för alla. Nu ska vi också ha en skola för envar. Jag tror att vi delar uppfattning i den frågan.

Herr talman! Det är uppenbart att Bo Lundgren har betydligt bättre kontakt med Ingegerd Wärnersson än vad jag har. Jag har inte alls sett några sådan planer. Bo Lundgren säger att frågan om Ekeskolan har berört många. Jag känner igen denna typ av debatt. Man går ut med en information, för att citera ur en av motionerna som kommer att beröras så småningom, som debatteras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aktuellt och Rapport. Människor ser att Ekeskolan ska läggas ned och att de elever som går där är hänvisade till den vanliga skolan. Det är klart att det berör människor. Första gången jag mötte den typen av desinformation - jag har inte varit politiker så länge - blev jag väldigt förvånad. Det var just i friskolefrågan. Det är felaktig information till massmedierna som får människor att reagera. I denna typ av debatt förstorar man en sak, går ut med felaktig information och konstaterar att folk blir upprörda. Sedan får man hela den debatten vällande in över riksdagen. Det stjäler så mycket tid av den debatt som vi skulle behöva när det gäller den viktiga frågan om hur vi ska organisera och förbättra förhållandena för barn med funktionshinder och deras familjer här i landet. Det är min syn på just den detaljen när det gäller detta ärende.

Herr talman! Först får jag välkomna Bo Lundgren i skoldebatten. Det var första gången som jag har varit med om det. Diskussionen om de fristående skolorna tänker jag inte ta upp i dag. Jag hoppas att vi kan få återkomma till den. Jag tänker inte heller ta upp min relation vare sig till Gunnar Goude eller till Bo Lundgren. Det tar jag upp utanför kammaren. Nu till sakfrågan. Vi står inför ett väldigt viktigt historiskt steg när det gäller att leva upp till våra principer om svensk handikappolitik. Ekeskolan kom en gång till som statlig specialskola därför att vi inte hade någon annanstans att möta de barn som hade just de speciella behov som barnen som i dag finns på Det vi i denna proposition föreslår är att Ekeskolans fasta skoldel ska avvecklas successivt som statlig specialskola. Vi ska behålla det statliga resurscentrumet. Vi säger också att det ska finnas en mindre skoldel på Ekeskolan för visstidsplaceringar. Den ska finnas som ett led i utbildningen, som ska ha sin bas i hemkommunen. Denna del är alltså inte att likställa med det stöd som man kan få i resurscentrumet när man kommer dit för vanlig utredning eller träning. Det är skillnad på dessa två delar. Resurscentrumet kommer fortfarande att ha träning och utredningsuppdrag. Det kommer att finnas en mindre skoldel för visstidsboende. Skillnaden är att vi säger att dessa barn kan vara skrivna i sina hemkommuner och att hemkommunen har grundansvaret för dessa elever. Men hur de enskilda elevernas skolgång ska se ut ska avgöras tillsammans med hemkommunen och de kompetenta personer som finns på resurscentrumet. Det blir inte någon begränsning för föräldrarna när det gäller att välja. Man går igenom detta program och kommer fram till hur elevens skolgång ska se ut. Blanda inte ihop resurscentrumets utredningverksamhet med den mindre skoldelen!

Herr talman! Intagningsstoppet är en konsekvens av att just Ekeskolan som statlig specialskola successivt ska avvecklas. Således måste det finnas ett intagningsstopp när man kommer in på den statliga specialskolan men det innebär inte att barn kommer att bli hindrade att fortsatt kunna vara där. Det gäller då, som vi sagt, det åtgärdsprogram som kan leda till att man under kortare eller längre perioder kommer att vara i den skoldel som även i fortsättningen kommer att finnas på Ekeskolan. Intagningsstoppet hör givetvis samman med just det som handlar om att den statliga specialskolan ska avvecklas.

Herr talman! Anser moderaterna att det ska finnas fler statliga specialskolor för att därmed värna och utveckla den valfrihet som så varmt omhuldas av moderaterna? Om inte, varför är då det nuvarande antalet specialskolor ultimat perfekt?

Herr talman! Jag kan förstå en del av moderaternas tveksamhet till kommunernas möjligheter att skapa en skola för alla, även en skola för de funktionshindrade; detta bl.a. med tanke på den moderata synen på kommunernas resurser. Något som för mig är intressant att få veta är följande: Hur ska det kommunala kunnandet, den kommunala kompetensen, enligt moderaterna kunna utvecklas för att stödja funktionshindrade elever och andra elever med behov av särskilt stöd om vi inte ska ha fler statliga specialskolor?

Herr talman! Det betänkande som det i dag ska beslutas om rör egentligen tre olika parter i målet: elever, föräldrar och lärare. Elever och föräldrar är samma intressegrupper, oavsett om specialskolorna får läggas ned beträffande sin skoldel eller om de får vara kvar. Dessa parter har relativt entydigt deklarerat sin ståndpunkt men deras röster har inte blivit hörda. Deras kanske enda verkliga valmöjlighet beträffande barnens skolgång tas ifrån dem - ett häpnadsväckande beslut år 1999. Gruppen lärare däremot består av olika personer med olika yrkesprofession beroende på vilket beslut som fattas. Det är lärarna på specialskolorna som vill ha kvar verksamheten och det gäller också lärarna ute i kommunerna. Från dem har föga hörts. Deras fackliga företrädare har ännu inte trätt fram och talat om kompetenshöjning, om kostnaderna för den etc. Med stor sannolikhet kommer de att göra det. Kommunernas politiker kliar sig i huvudet när de betänker sina nya uppgifter och ansvarsområden. Det är inte enkelt att specialutbilda lärare för att ta emot elever med de specifika behov som de elever har som skulle ha sökt sig till specialskolorna. Det måste finnas lämpliga utbildningsanordnare. Finns de, skolministern? Det måste finnas en vilja från lärarna. Finns den? Det måste finnas vikarier för de elever som tillfälligt ska släppa i väg sina lärare på utbildning. Finns de vikarierna att tillgå i dag? Det måste finnas pengar i kommunernas kassa. Finns de pengarna? Hur eleverna i kommunen ska få en kvalitativt lika god undervisning är en debatt som, menar jag, inte har förts på allvar. Fortfarande kan vi, menar jag, ingen annanstans möta dessa elevers behov på den kvalitativt höga nivå som specialskolorna har. Lärarna ute i kommunerna har redan i dag en ytterst ansträngd arbetssituation. Att lägga på dem nya arbetsuppgifter utan att ge tid och medel för kompetensutveckling är svek och bedrägeri mot en yrkesgrupp som arbetar för samhällets bästa. Herr talman! Lärarnas situation måste beaktas i det beslut som fattas. Regeringen har enligt min mening inte tagit tillräcklig hänsyn till den pedagogiska process i klassrummet som innebär att både de här eleverna och deras lärare ska få uppleva arbetstillfredsställelse. Därför vädjar jag till regeringen att ta sitt ansvar för en yrkesgrupp som redan nu dignar under alltför stora och höga krav. Denna fråga kommer att beröra lärarnas yrkessituation. Vi får inte fler lärare till yrket genom att ge dem ytterligare uppgifter som de inte är utbildade för. Jag har samma yrkande som Erling Wälivaara. Det betänkande som nu föreligger för beslut må konsekvensutredas ytterligare en gång för att slippa historiens beskrivning av ett sådant misstag denna dag från kammaren.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag beklagar det sätt som skolministern behandlade ledamoten Sofia Jonsson på i sitt tidigare replikskifte. Jag tycker inte att härskarteknik hör hemma i riksdagsdebatter, och jag tycker inte att personangrepp gör det heller. Herr talman! På Ekeskolan i Örebro går 30 av landets allra mest utsatta och behövande barn. Men på Ekeskolan går också landets kanske mest utvecklingsbara barn. Det är barn vars möjligheter och förmågor väntar på att väckas. Deras fulla potential ligger framför dem. Det är barn som inte kommer till sin rätt eller till rätta i hemkommunernas skolor, eftersom deras behov är så speciella. De är alla blinda eller svårt synskadade, och de är alla multihandikappade. Det innebär att barnen också kan vara hörselskadade, rörelsehindrade, autistiska, epileptiska eller ha en rad olika syndrom. Det är just kombinationen av funktionshinder som gör barnens situation så speciell. Att vara blind och hörselskadad och autistisk och rörelsehindrad innebär något helt annat och mycket mera än de fyra funktionshindren tagna för sig. Vi har i dag hört skolministern och andra bli arga för att fokus har lagts på Ekeskolan i debatten. Varför har så skett? Jo, för det första därför att detta är ett i hög grad kontroversiellt förslag som upprör många människor. Mycket av det andra i betänkandet är okontroversiellt och har därför inte rönt debatt. För det andra är det jättebra att blinda barn med multifunktionshinder hamnat så i fokus i debatten. Det har mig veterligen aldrig hänt förr. Tusentals människor känner nu till bättre än någonsin tidigare deras situation, deras behov och deras egen vilja. För det tredje: Ingenting hindrar skolministern ha debatt om andra saker. Skolministern har själv bidragit till att det inte varit någon debatt över huvud taget, eftersom hon inte velat medverka i någon som helst debatt. Jag återkommer till det. Det fjärde skälet är att det är en fråga som engagerar så många människor. Då ska riksdagen ha synpunkter på deras engagemang! Var det fel att de engagerade sig? Det är minsann fel frågor tycker politikerna i Stockholm, som människor i Örebro och på andra håll engagerar sig i. Ingen lösning fungerar för alla, i synnerhet inte för barn med multifunktionshinder. Det går bildligt talat inte att söka tvinga in runda barn i fyrkantiga system. Barnens funktionshinder är mycket individuella, och därmed är också deras behov mycket individuella. På Ekeskolan, som är landets enda specialskola för blinda och multihandikappade barn, får barnen en individanpassad undervisning. Skolan har kanske Europas ledande kompetens när det gäller att förstå, undervisa och utveckla barn i just deras situation. Ekeskolan är ett mänskligt växthus, vars resultat är helt remarkabla. Det vet vi som löpande besöker skolan, skolministern. Den som röstar för skolans stängning ska veta att detta kommer att få till följd att ytterligare drygt 30 av landets barn aldrig kommer att få möjlighet att komma till sin rätt och bli de personer de har förutsättningar att bli. För barnen är Ekeskolan både en sista chans och en första möjlighet till livet. Barnen kommer till Ekeskolan efter att i åratal ha prövat och misslyckats i hemkommunens skolor. Märk väl att jag säger "hemkommunens skolor" och inte grundskolor, som skolministern påstod i sitt inledningsanförande. För första gången i livet får de vänner, de får bli delaktiga, kanske t.o.m. får en kille-tjej-relation. Att barnen under de första skolåren går på hemmaplan gör att få av eleverna, precis som skolministern påpekade, är i ålder 7-9 år. Man kommer först när alla andra möjligheter är uttömda. Vi vet alla som sitter här inne att i de tidiga tonåren ökar den sociala komplexiteten i livet. Kille-tjej-relationer och kompisar blir oerhört viktiga. Det räcker inte längre att spegla sig i familjen som man dittills gjort. Det är då den formella integrationen i den kommunala skolan sätter fokus på det faktiska utanförskapet för barnen. För många barn med svåra funktionshinder är inte den fysiska åldern densamma som utvecklingsåldern, den takt man utvecklas i. Barnen på Ekeskolan går därför kvar längre än barn i en vanlig grundskola. Tio av barnen är också äldre än de i vanliga skolor. I vissa fall kan man vara kvar ända till 21 års ålder. Men barnen måste kunna gå kvar så länge de utvecklas och lär sig saker. Det här problemet understryks av att blinda barn med multifunktionshinder är den kanske enda grupp i landet som saknar en rejäl gymnasiemöjlighet. När barnen gått ur Ekeskolans grundskola, specialskolan, blir resultatet i många fall omedelbar förtidspensionering. Detta är direkt orättfärdigt. Skolministern har hävdat att Ekeskolan har 21 elever. Hon har gjort det dels i en interpellationsdebatt här i riksdagen, dels i sin egen artikel i Expressen. Hon hävdar detta trots att bevisligen 33 barn går på skolan, 31 fast och två i snitt på besök. Hon bortdefinierar alltså tio av skolans barn. Hon underkänner deras existens. De finns inte. De räknas inte därför att de har fel ålder. Tala om att aktivt medverka till att osynliggöra barn med funktionshinder! För majoriteten och skolministern är det ett problem och ett nedläggningsargument att barnen på Ekeskolan i deras tycke inte är i lagom ålder. Nu har skolministern lärt läxan. Hon sade 31 barn, inte 21, i debatten i dag. Hon sade samma sak i ett skriftligt frågesvar till mig. Det viktiga borde faktiskt vara inte i första hand åldern utan vilka barn som skolan hjälper. Det viktiga borde vara hur blinda barn med multifunktionshinder kan hjälpas att må bra och utvecklas. Åldersresonemanget från skolministern och majoriteten visar att de över huvud taget inte förstått situationen för blinda barn med multifunktionshinder. Ta replik på mig, skolministern, och klara ut skolministerns syn på elevantalet. Är det 21 barn som ministern har skrivit och sagt, eller är det 31 som hon hävdade i dag? Varför har ministern nekat tio barns existens? De går bevisligen inte i hemkommunens skola, de går bevisligen på Ekeskolan, men ministern har underkänt att de finns där. Skolan sägs också ha för få elever. Man ska spela ned betydelsen. Vem ska bry sig om något tiotal eller tjugotal eller trettiotal barn? Det finns ju många andra någon annanstans. Ekeskolans elevantal styrs av att barnen saknar rätten att välja och föräldrarna saknar kännedom om möjligheterna i Ekeskolan. Elevantalet är därför inte ett mått på behov utan ett bevis på bristande valfrihet för barn med funktionshinder. Man kan inte driva systemenligheten hur långt som helst, framför allt inte när det gäller barn med funktionshinder. Är det några barn i detta land som är beroende av att man tar hänsyn till individuella förutsättningar är det just dessa barn. Skolministern sade i sitt anförande att hon kan barnens situation. Det kan hon inte alls. Det säger barnen själva, och det säger föräldrarna och det säger experterna. Det beror bl.a. på att hon som skolminister har vägrat att besöka Ekeskolan, vägrat att förklara för barnen varför hon vill stänga deras skola, vägrat att lyssna på de berörda, vägrat att titta dem i ögonen och lyssna på deras synpunkter. De enda skolministern selektivt har lyssnat på är de stora intresseorganisationer hon har på bekvämt promenadavstånd från departementet. Föräldrarna har tvingats att bilda ett eget riksförbund för just multihandikappade barn, eftersom man anser att deras situation är bortglömd. Ministern har i ett och ett halvt års tid efter den i mitt tycke - jag kan återkomma till det om skolministern vill - vanskötta FUNKIS-utredningen och propositionen vägrat att delta i debatter i radio, TV eller tidningar. I måndags tackade hon nej till en debatt i Aktuellt, för en vecka sedan i Rapport. Hon har vägrat intervjuer, hon har inte skrivt några egna artiklar, hon har inte svarat på andras. Varför står inte skolminister Ingegerd Wärnersson för sina förslag? Politiker har ett alldeles särskilt ansvar att vara tillgängliga just för barn som själva inte kan resa till Stockholm, som inte kan demonstrera som LO på torget utanför riksdagen eller göra sin röst hörd på annat sätt. Men i stället för att diskutera med dem beslutet berör ägnar sig skolministern, häpnadsväckande nog, åt att förneka att beslutet innebär att specialskolan Ekeskolan stängs. Då föreslår jag att skolministern innan replikskiftet läser utskottets betänkande. Där skriver man uttryckligen att specialskolan avvecklas. Då kan vi i och för sig få en intressant debatt om avveckling betyder stängning eller någonting annat. Men det sår "avveckling i enlighet med regeringens förslag". I mitt tycke ger skolministern en bild av politiken som är blind och döv för människors uppfattningar. Det närmar sig nu 13 000 människor som har protesterat mot stängning av Ekeskolan. Det är en folkrörelse: Jag protesterar mot stängning av Ekeskolan. Aldrig någonsin har barn med funktionshinder sett ett sådant engagemang för deras situation. Barnen själva kräver att skolan ska få vara kvar, även om de vet att de själva först får gå klart. De gör därför att de av egna erfarenheter vet hur viktigt det är att också barn i kommande generationer får komma till specialskolan Ekeskolan. Det är tråkigt att majoriteten och ministern inte är lika klarsynta som barnen på Ekeskolan. Uppenbarligen trodde man att kritiken skulle kunna petas undan bara dagens elever får gå kvar. Men barnen själva genomskådade ministern. Ekeskolefrågan visar för mig hur det kan bli när ett politiskt överhetsperspektiv dominerar debatten. Överheten sitter i riksdagen och bestämmer vilka barn som ska få gå i en skola i Örebro, eller rättare sagt inte gå, eller vart barnen i Malmö eller Haparanda ska ta vägen. Majoriteten säger att man vill stänga specialskolan Ekeskolan för att frigöra resurser för det pedagogiska stödet till kommunerna. Det är orimligt och orättfärdigt att ställa 31 barn med kanske landets mest komplicerade funktionshinder på Ekeskolan mot barnen i kommunerna. Är majoritetens ambitioner så låga att man måste skjuta en verksamhet i sank för att stärka en annan? Kommunernas generella kompetens för barn med funktionshinder måste förbättras ordentligt just därför att de flesta berörda barn går i kommunala skolor. För många barn kan hemkommunen vara en bra miljö, men för alla barn är det inte så. Ekeskolans specialskola är ett komplement till hemkommunernas skolor när dessa inte räcker till. Det faktum att inte alla synskadade barn med multifunktionshinder går eller någonsin kommer att gå på Ekeskolan kan knappast vara ett argument för att inte något barn ska få göra det. Specialskolan Ekeskolan ska vara kvar och stödet till kommunerna ska förbättras. Det finns ingen motsättning mellan Ekeskolan och ökad kommunal kompetens. Detta är bara ett debattrick. Tvärtom är resurscentret beroende av samverkan med den fasta skoldelen för att man ska kunna utveckla ny pedagogisk kunskap, det säger de som jobbar på resurscentret, de som Wärnersson som minister borde ha träffat. För övrigt är det ingen som vet var detta resurscenter ska ligga i framtiden. Riksdagsmajoriteten väljer att inte ta ställning. Beslutet ska skjutas från landets högsta demokratiska församling till någon annan, någon annanstans, någon annan gång. Majoriteten söker ge intryck av att möjligheten för några få barn att komma på visstidsbesök till resurscentret för utredning, träningsbesök o.d. är samma sak som dagens specialskola. Men i dag kan barnen gå läsårsvis med trygghet, klasskamrater och ett socialt liv. Det finns ingen likhet med visstidsbesök vid ett resurscentrum. Tanken att flytta ett autistiskt barn för korttidsbesök är i många fall en omöjlighet. Dessa barn, om några, är totalt beroende av en trygg och långsiktig miljö. Dessutom vill majoriteten stänga specialskolorna utan att realistiska alternativ har säkrats. Ingen vet om förslagen i propositionen i realiteten ens är möjliga att realisera. Man har inte undersökt de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. FUNKIS misslyckades med detta, och propositionen misslyckas en gång till. Man har inte följt hur tidigare kommunaliseringar har utfallit, vilket jag frågat skolministern om flera gånger. Dagens beslut, om det drivs igenom, blir ett skott i mörkret. Det är omöjligt att tro att landets 289 kommuner ska kunna nå samma kunskapsnivå som Europas kanske ledande riksrekryterande specialskola. De berörda barnens funktionshinder är så ovanliga att en speciallärare i en kommun vilken som helst kanske träffar ett sådant barn under hela sin yrkesverksamma tid. Kommunerna saknar incitament för att på förhand bygga upp specialkompetens, specialanpassade lokaler och införskaffa utrustning för miljonbelopp. Och vad ska kompetensen användas till när det enda barnet med dessa funktionshinder som finns i en kommun har gått ur skolan? Resultatet kommer naturligtvis att bli att om detta drivs igenom kommer kommunerna att få gå samman och bygga egna specialskolor på regional eller annan basis. Kommunerna kommer också att få stora problem att bära kostnadsansvaret. Och vem kan tro att detta inte kommer att drabba barnen så att de inte också i fortsättningen - för så är det i dag - får sitta i en skrubb med en personlig assistent helt vid sidan av de övriga barnens liv, därför att det är billigast men det är verkligen inte bäst. Kommunerna bryter redan i dag - det vet vi, skolministern - mot LSS-lagen när det gäller assistenter och särskilda boenden. Vissa kommuner bryter t.o.m. mot domstolsutslag i samband med LSS lagen. Så varför vill skolministern och majoriteten stänga landets bästa skola för blinda och multihandikappade barn? Inga andra hållbara skäl har angetts än att principen om integration och skolans kommunalisering överordnas barnens och familjernas vilja. Jag noterade särskilt att Ingegerd Wärnersson i sitt inledningsanförande talade om system, organisation, kommunalisering och kommittéer. Men du talade inte om barn. Du talar framför allt inte med barn, för det vill du inte, trots att de har inbjudit dig, trots att jag har utmanat dig på debatter vid skolan inför barn, personal och föräldrar så att de kan göra sin mening känd. Integration i den kommunala skolan måste vara frivillig. Barn har en rättighet, men icke en skyldighet, att vara integrerade i den kommunala skolan. Ett barn är inte heller integrerat bara för att det vistas i samma lokaler som andra barn, om det inte accepteras, kan delta i lekar, i socialt liv, i undervisning och i fritidsaktiviteter. I dag är det så att när de andra barnen springer in från rasten är dessa barn fortfarande på väg ut tillsammans med sin assistent. Ekeskolans barn har tidigare gått i kommunala skolor, dvs. formellt integrerade skolor, vilket inneburit att de har suttit ensamma med sin assistent vid sidan av de andra barnens liv. Om man har den minsta inlevelseförmåga är det lätt att förstå hur utanför många av dessa barn med funktionshinder måste känna sig. De är närvarande, formellt integrerade, och uppfyller därmed skolministerns önskan, men de är inte inkluderade. Tvärtom, integration är det som sätter fokus på utanförståendeskapet. Detta är barnens historier, det är inte skolministerns visioner. Situationen är helt motsatt på Ekeskolan. Många får sina första vänner i livet när de kommer dit, kanske vid 12 års ålder. De blir delaktiga. De får kanske t.o.m. kille-tjej-relationer. Just genom att man låter barn med samma funktionshinder lära känna varandra, läsa och trivas tillsammans stärker man självkänslan hos dem. Barnen säger detta varje gång som man träffar dem. Det som både FUNKIS och skolministern så grovt har missat är att segregation kan vara positivt under förutsättning att den är självvald. Herr talman! Majoriteten gick till val på vård, skola och omsorg. Ekeskolan är vård, skola och omsorg, och den ska man lägga ned. Barn med funktionshinder har inte för många alternativ, de har alldeles för få. Jag vill påstå att det är knappast någon grupp i samhället som valmöjligheterna i livet är så begränsade för, och majoriteten är i dag beredd att inskränka valmöjligheterna ännu mera. Som jag ser det måste utvecklingen snarare gå mot att barn med funktionshinder får en statligt garanterad och finansierad rätt att själva välja skola. Tillräckliga resurser ska följa barnen till den skola som de väljer och inte kunna tas ifrån dem, inte kunna användas till annat. Sedan får föräldrarnas och barnens valfrihet avgöra om specialskolorna behövs, och det är också svaret på den fråga som skolministern och andra har ställt i dag: Hur många specialskolor vill moderaterna ha? Ja, svaret är ju så många som föräldrarna och barnen behöver. Detta kommer att kunna klaras om barnen får en reell och finansierad valmöjlighet. Skulle en splittrad vänster, ett tvehågset miljöparti och en minst sagt oentusiastisk socialdemokrati rösta igenom en stängning av specialskolan Ekeskolan kommer riksdagen varje år att få ta ställning till upprivningsyrkanden. Om dessa inte går igenom blir De som vill stänga skolan - dvs. Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna - har inte ens med sig sina egna i Örebro. I Örebro stad och län finns en total politisk enighet om att skolan ska vara kvar. Skolans ordförande är en tidigare socialdemokratisk riksdagsman och han vill ha kvar specialskolan. Alla argument kommer nu att börja synas. Hur kommer kommunerna att klara skolan för funktionshindrade i framtiden? Hur klarar de den i dag? Hur ska man uppfylla kraven i LSS-lagen, som man bryter mot i dag? Hur går det med kunskapsuppbyggnaden? Ekeskolefrågan handlar om att alla barn, och alldeles särskilt de med funktionshinder, har rätt att vistas i en miljö där de känner att de kan växa, där de får del av bästa tänkbara pedagogik och undervisning, där de har tillgång till bästa tänkbara hjälpmedel, där de har vänner, där de känner sig trygga och där de mår bra. Majoriteten är på väg att kränka dessa barns egna livsval. System överordnas människor med mycket speciella behov. Men, Ingegerd Wärnersson, systemet har inget värde i sig hur vackert det än kan låta med ett enhetligt kommunalt skolsystem, om det inte kan leverera välfärd och god utbildning till de barn som är beroende av systemet. Barn och familjer vet själva hur den bästa skollösningen ser ut. Det är därför som vi vill att Ekeskolan ska vara kvar. Och det är därför som jag nu yrkar bifall till reservation nr 3 under mom. 4 och mom. 5.

Herr talman! Jag har haft förmånen att i denna kammare många gånger diskutera skolfrågor. Det har inte varit så att vi mellan partierna alltid har varit överens om hur vi ska kunna nå målen. Men en sak som jag ser tillbaka på och som har präglat dessa år är faktiskt att det alltid handlat om kunskap och kompetens, även om vi har varit oense om hur vi skulle nå målen. Jag har under lång tid mött mitt namn i artiklar som har varit signerade av Sten Tolgfors. Jag har hört beskrivningar av mig som inte någon i min omgivning skulle kunna känna igen, beskrivningar fyllda av osanning och lögner. Det har varit beskrivningar av mig som människa, som politiker, som skolminister och som lärare. Var dessa beskrivningar är tagna ifrån vet jag ingenting om. De får stå för Sten Tolgfors. Jag tänker nu bara kommentera ett par saker som har tagits upp i Sten Tolgfors anförande. Det första gäller en interpellation som jag besvarade häromveckan i riksdagen. Den finns protokollförd. Där framgår klart och tydligt att jag i en del av interpellationen talar om hur många elever som går i årskurserna 1, 2, 3 osv. Jag säger också att jag tänker återkomma till de äldre eleverna. Detta påpekar jag två gånger i interpellationen och jag har också gjort det i dag i mitt anförande här i kammaren. Detta väljer Sten Tolgfors att avsiktligt misstolka att jag inte känner till att det finns 31 elever på en skola. Jag tycker att den här nivån är rena sandlådan. Det andra är att han säger att jag aldrig har besökt Örebro och Ekeskolan. Givetvis har jag besökt Ekeskolan. Givetvis har jag talat med föräldraföreningen där. Senast talade jag med en elev för några veckor sedan. Den eleven kunde själv resa med ett flygplan från Arlanda och ned till Ängelholm. Det var fullt möjligt för henne att kommunicera med mig, att tala om sina tankar och idéer. Problemet för den eleven var att det var för få killar på Ekeskolan, så hon kunde inte bli förälskad. Men hon stormtrivdes där ändå. Jag vill också säga att de intryck som jag har fått inte har varit, som Sten Tolgfors uttrycker sig, på bekvämt promenadavstånd från departementet. Jag har lärt mig genom att resa genom hela Sverige. Jag har besökt alla våra specialskolor, många sär och träningsskolor och många kommunala skolor som möter precis de här eleverna.
Herr talman! Det där är bara tricks och försök, skolministern, också mot Sofia Jonsson. Tala om personen, inte om saken. Fram med alla de saker som jag har sagt om Ingegerd Wärnersson som person! Jag har inte sagt en enda, förutom att jag kritiserat henne för att hon inte deltar i debatten. Och det är sant. Det andra är att hon inte har besökt skolan som minister, och det är också sant. Fram med dem, sitt inte och syfta på dem, hymla inte om dem och försök ge intryck av att det är synd om Ingegerd Wärnersson. Det är barnen det här drabbar, inte Ingegerd Ingegerd Wärnersson säger att jag med flit har misstolkat detta att det är 21 elever i Ekeskolan och hänvisar till interpellationsdebatten. Låt mig då få citera vad hon själv skrev i Expressen, och hon talar då om de tusen eleverna i kommunerna: " - även om bara en liten del av dessa har lika komplicerade handikapp som de 21 eleverna på Ekeskolan -". Jag hävdar inte att Ingegerd Wärnersson inte känner till att det är 31 elever och två elever i snitt som är där på besök. Jag hävdar att det är värre än så, därför att hon har hela tiden fört ett resonemang om att de är för gamla, att de är äldre än i grundskoleålder. Det är ett sätt att visa att skolan inte behövs. Därmed blir slutsatsen rimlig. Det råkar nämligen vara exakt 21 elever som är i den ålder som Ingegerd Wärnersson vill att de ska vara, dvs. upp till 16 år, i grundskoleålder. De andra göre sig icke besvär därför att de är för gamla. Det spelar ingen roll att skolan hjälper dem att utvecklas, lära sig läsa, skriva och ha kontakt med andra människor. Det handlar alltså inte bara om interpellationen, skolministern. Jag har ganska goda belägg för det jag säger. Det är bara att titta i Expressen från den 12 oktober så ser man ett av dem. Jag sade dessutom inte, vilket samtliga som har tillgång till protokollet kan se, att Ingegerd Wärnersson aldrig har besökt skolan. Det vet jag att hon har, men hon gjorde det innan hon blev minister, innan hon själv hade lagt fram ett nedläggningsförslag. Det är precis sant, som jag sade i mitt anförande, att hon aldrig har besökt skolan som minister, aldrig diskuterat nedläggningsförslaget, aldrig hört vad elverna har att säga, aldrig tittat dem i ögonen. Ingegerd Wärnersson gav tre exempel när hon försökte ta sig ur debatten här. Alla tre är lätt att syna. Jag ber Ingegerd Wärnersson att i nästa replik ta upp sakfrågan i stället.

Herr talman! Jag tänker inte gå in i någon debatt om vad Sten Tolgfors tycker eller tänker, för han ljuger hela tiden och det tänker jag vidhålla. Sten Tolgfors säger t.ex. i en debattartikel i dag att jag, när jag besökte Örebro, vägrade att besöka Ekeskolan. Jag var inbjuden av Örebro kommun tillsammans med universitetet. Jag hade ett fulltecknat program som varade från morgon till kväll, och jag fullföljde programmet i inbjudan. Det fanns inte i detta program någon inbjudan till Ekeskolan. Därmed kunde jag alltså inte gå dit, och det fanns inte heller möjlighet eftersom programmet var fulltecknat. Men det här, herr talman, är i sig en löjlig debatt. Men det är Sten Tolgfors som har valt att föra debatten om Ekeskolan på det här sättet. Hade vi hållit oss till sakfrågan och de barn det gäller, hade jag också varit mer benägen att gå ut och möta debatten. Den debatt som har förts här i kammaren i dag tycker jag har varit konstruktiv och bra. Jag har lyssnat till de anföranden som har hållits. Jag har också noterat att moderaterna har olika uppfattningar om hur många statliga specialskolor det ska finnas i fortsättningen.
Herr talman! Skolministern kastar ur sig anklagelser som hon inte på något sätt vare sig kan tänka sig eller klara av att bevisa. Jag tycker att om man anklagar någon för att ljuga, ska samma regler gälla som i alla andra delar av samhället, dvs. att man får bevisa det så att man inte står där avslöjad i slutändan. Jag hävdar fortfarande att skolministern vägrat att besöka Ekeskolan. Jag har själv utmanat henne till debatt i Örebro om Ekeskolan. Jag har vid olika tillfällen uppmanat henne att besöka skolan. Andra har gjort det. Jag vet också att det pågått ett arbete under hand för att få henne att besöka skolan. Det kan väl knappast ha kommit som en överraskning för skolministen att eleverna där vill träffa henne. Halva Sverige vet detta vid det här laget, men skolministern har inte nåtts av någonting. Jag har inte gjort detta till en personfråga. Jag har i ett och ett halvt år försökt få en debatt med Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan, men det har varit totalt omöjligt. Först var ursäkten att hon inte kunde delta därför att hon var ordförande i FUNKIS-utredningen. Hon kunde inte delta i debatten förrän hon hade tagit fram ett förslag som minister. Men hör och häpna, när förslaget kom tackade hon fortsatt nej till debatter, till mina inbjudningar, till massmediers inbjudningar och till alla andra debatter. I våras lämnade hon efter två tre minuter en interpellationsdebatt här i riksdagen. Hon utnyttjade alltså inte sina 16 minuter. Hon ville inte vara med i debatten då heller. Som sagt: Exemplen som jag gav från så sent som från denna vecka var ett par inbjudningar som skolministern tackat nej. På det sättet gör hon det till en personfråga. Det är en ministers ansvar och skyldighet att diskutera de sakfrågor som man ansvarar för. De flesta ministrar tycker att det är kul att deras frågor uppmärksammas, så icke skolministern. Här är det ett problem att 13 000 människor engagerar sig i funktionshindrade barn och en skola. Här är det ett problem att vi debatterar en skola. Jag begriper inte detta. Jag kan inte annat än dra slutsatsen att det finns en mycket begränsad entusiasm och att man inser hur svårförsvarat detta nedläggningsförslag är. Då väljer man, som skolministern, att gå till hårt personangrepp mot Sofia Jonsson och mot mig därför att man inte klarar sakdebatten. Jag beklagar det.

Herr talman! Jag lyssnade på Sten Tolgfors anförande och debattinlägg med en viss beundran för det engagemang som Sten Tolgfors har i frågan. Men jag undrar ändå några saker. Jag blir lite misstänksam eftersom det är så många värderingar som hänger i luften. Allting är så oerhört positivt kring Ekeskolan och den arbetsform som man har där. Jag får nästan det intrycket att Sten Tolgfors över huvud taget inte har övervägt andra alternativ. Sådana utsagor som att det är landets mest komplicerade funktionshinder som finns där måste ju vara alldeles meningslösa. Det kan inte ens vara eftersträvansvärt eller lämpligt. Det måste vara betydligt mer nyanserade utsagor för att det ska gå fatta vad Sten Tolgfors är ute efter annat än att han tycker att Ekeskolan är bra. Jag har en fråga, och jag tror att det är många som undrar över det. Vilken inställning har Sten Tolgfors till alla de träningsskolor som finns - det finns alltså över 300 sådana - när det gäller kompetens och kvalitet och deras möjligheter att ta hand om elever? Det är ju relativt få som går på Ekeskolan. Jag har alltså funderat över vilken inställning Sten Tolgfors har i frågan som helhet. Det är alldeles klart att han tycker att Ekeskolan är jättebra, men det är inte riktigt klart varför för mig. Hur ser Sten Tolgfors på den övriga delen av verksamheten, träningskolornas kompetens och deras möjligheter att klara den typ av uppgifter som Ekeskolan har med de relativt få barn som går där? Det handlar ju om en väldigt stor grupp, över 300 träningskolor med olika specialiteter.
Herr talman! Det är rätt att jag är positiv till specialskolan Ekeskolan. Orsaken till att jag är det är att jag tror att det behövs en skala av åtgärder. Barn har många olika typer av funktionshinder och också kombinationer av funktionshinder. Det gör att deras situation är väldigt individuell och väldigt olika. Därför kan man inte skapa ett enda enhetligt system som man försöker tvinga in alla barn i. Det behövs många olika former. Många barn kan gå i hemkommunernas olika former av skolor. Alla barn som är i hemkommunerna går ju inte integrerat i den mening som många människor kanske tror när de hör ordet. Det finns t.ex. regionala specialskolor, Rh-klasser osv. upp till de mycket få specialskolorna för barn med komplexa handikapp. Det är precis så som jag vill att det ska kunna vara. Det ska finnas en vid skala av olika skolformer, så att varje barn kan få den miljö som det barnet passar bäst i. Grunden för det är inte riksdagsbeslut utan att barn och föräldrar tillsammans med skolornas experter själva finner och bestämmer den form som passar just det speciella barnets situation allra bäst. Jag tycker att Ekeskolan svarar mot detta. Barnen där har, som skolministern faktiskt nämnde i sitt anförande, prövat en rad olika typer av skolformer men misslyckats över hela skalan och sedan kommit till Ekeskolan. Om man stänger det enda alternativ som återstår efter det att eleverna har misslyckats i alla de olika skolformerna på hemmaplan, blir följden bara den att vi får drygt 30 barn till i landet som inte kommer till sin rätt. Det är verkligen fråga om att låta många blommor blomma och att lägga mer av ansvar och inflytande på barnen, föräldrarna och skolorna själva och mindre på riksdagen.
Herr talman! Jag tycker inte att den analysen var särskilt övertygande. Jag undrar fortfarande om det inte bland all den kompetens som finns i landet finns kompetens som alldeles utmärkt klarar just den här typen av handikapp. Rättare sagt vet jag att det är så. Jag undrar också vilka utvärderingar Sten Tolgfors tänker på när han talar om en ledande kompetens i en unik specialitet. De utredningar som jag har sett har inte alls på samma sätt varit positiva. Skolverkets sista utvärdering sade helt enkelt att kvalitetskriterier och kvalitetsuppföljning inte förekommer på skolan. Jag kan inte bedöma det här, men Sten Tolgfors måste ha ett helt annat material än det som jag har. Jag reagerar också mot sättet att argumentera t.ex. i motionen. Jag tror att Sten Tolgfors lite grann har bidragit till missuppfattningen att Ekeskolan ska stängas och att de barn som går där ska gå i vanliga kommunala skolor. Det finns en glidning i uttryckssättet som gör att det lätt kan uppfattas så. Sten Tolgfors hänvisar också till massmediernas reaktioner. Han måste därför ha varit uppmärksammad på att det missförståndet redan fanns. I motionen nämns Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Jag slog upp Svenska Dagbladets ledare och breven till ledarsidan. Det är sant att det där finns sex artiklar, av vilka Sten Tolgfors har skrivit tre själv.
Herr talman! För att börja med det sista vill jag säga att det inte är en hemlighet för någon som har följt frågan att Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har haft flera förstaledare i sakfrågan. Det är inte alls så att vi har spritt missförståndet. Det är de som inte har velat diskutera Ekeskolan som har hävdat att allt annat än just den är viktigt. Vad det handlar om är att barnen hänvisas till hemkommunerna. I dessa finns det flera sorters skolor. Det finns också regionala specialskolor för vissa barn med funktionshinder, men man vill ta bort möjligheterna att gå just på Ekeskolan. Det är vidare intressant att höra Gunnar Goude ifrågasätta kompetensen. Det är just den typen av kompetens som Gunnar Goude vill sprida med hjälp av resurscentrumen. Ni säger att den är helt avgörande för att kommunerna ska klara det här i framtiden. Det är också intressant att majoriteten inte ser skillnad på singel och multihandikapp. Vi har i Sverige traditionellt haft en handikappolitik som ser blinda, döva, rörelsehindrade osv. i vertikalt perspektiv. För barnen på Ekeskolan är perspektivet horisontellt - man är blind och döv och rörelsehindrad och autistisk. Komplexiteten i den typen av funktionshinder är en helt annan än i singelfunktionshinder. Att Ekeskolan är så speciell beror kanske på att den är inriktad just på att hjälpa barn med multifunktionshinder. Utfallet av de olika kombinationerna av funktionshinder blir väldigt individuellt. Jag har sett ett antal exempel på skolan där barn som icke har varit kontaktbara i hemkommunen efter fyra år plötsligt kan vara med på en uppvisning och t.ex. spela piano inför en hel aula och presentera sin musik. Att eleven kan tala och vara delaktig är en sorts kvalitetsutvärdering. Det är knappast någon slump att barn och föräldrar själva säger att det först var när barnen kom till Ekeskolan som någonting började hända. Barnen och föräldrarna slåss så mycket som de bara kan för att den här skolan ska få vara kvar.
Herr talman! Jag har två ganska konkreta frågor till Sten Tolgfors. Den första rör utvecklingen av resurscentrumverksamheten: Anser Sten Tolgfors att det är omöjligt att utveckla en resurscentrumverksamhet utan att ha tillgång till en fast skoldel? Som den minnesgode erinrar sig fördes denna debatt också när man förändrade Tomtebodas inriktning. Tomtebodas resurscentrum fungerar i varje fall utifrån den erfarenhet som jag har väldigt bra. Också den andra frågan är konkret: Anser Sten Tolgfors att de mest multifunktionshindrade eleverna finns på Ekeskolan?
Herr talman! Jag börjar med frågan om resurscentrumverksamheten. De som jobbar där säger själva att de är beroende av en samverkan med den fasta skoldelen. Man utvecklar tillsammans med skoldelen ny kunskap, som man sedan skickar ut i landet, och det är gott nog för mig. Den andra frågan hann jag inte notera i hastigheten.
Herr talman! Jag ställer frågan en gång till. Anser Sten Tolgfors att de mest multifunktionshindrade eleverna i Sverige i dag finns på Ekeskolan? En kommentar till möjligheterna att utveckla resurscentrumverksamhet: Jag tycker att det är viktigt att dra lärdom av resurscentrumverksamheten vid Tomteboda, där man faktiskt har lyckats utan att ha tillgång till en fast skoldel. Även Sten Tolgfors borde dra lärdom av detta. Jag hinner kanske med också en annan fråga. Den har anknytning till en fråga som jag fick ett dåligt svar på från Bo Lundgren och som gällde på vilket sätt vi ska utveckla den kommunala kompetensen. För att vara tydlig vill jag säga att jag inte satte den frågan i motsatsställning till diskussionen om specialskolorna. Vi är alla överens om att vi ska utveckla den kommunala kompetensen i fråga om stöd till de mest behövande eleverna.
Herr talman! Den första frågan var om de mest multihandikappade eleverna finns på Ekeskolan. Jag tycker inte att det är en intressant fråga. Jag tycker att den intressanta frågan är att det på Ekeskolan finns 33 barn som kommunerna inte har kunnat hjälpa. Det säger kanske en del av komplexiteten i deras funktionshinder. Jag är helt övertygad om att kommunerna aldrig kan komma nå samma specialkompetensnivå som en specialskola. Vad är då anledningen till det? Jo, därför att de här barnens funktionshinder är så speciella att en speciallärare kanske träffar ett enda barn med just en viss typ av behov under hela sin karriär och livstid. Det säger sig självt att framför allt de små kommunerna då löpande inte kan hålla lika hög kvalitet. Kanske kan knappast ens de stora kommunerna klara det som specialskolan Ekeskolan klarar. Den andra frågan gäller den avvecklade skolan på Tomteboda. De synpunkter som jag har fått är inte alls så odelat positiva som den politiska uppfattningen om detta har varit. Hur ska man utveckla kommunernas kompetens och framför allt kopplingen till kommunernas resurser? Jag vill att varje barn med funktionshinder ska ha en statligt garanterad och finansierad rätt att välja skola. Det innebär att pengarna följer med barnet dit som det självt, föräldrarna och experterna tycker att barnet ska gå. Det innebär att kommunerna inte har möjlighet att styra resurserna till någonting annat men också att man förmodligen förbättrar resurstilldelningen till de barnen i många kommuner, där de kanske i första hand betraktas som kommunala budgetproblem. Det är den bilden som många föräldrar ger. De har kämpat år efter år och slagit sig blodiga mot hemkommunen därför att barnen inte får tillgång till det stöd som de behöver. En annan fråga är att kommunerna uppvisat brister när det gäller LSS-lagen, inte minst i de tider som vi nu har haft. Öronmärk alltså pengar direkt till barn med funktionshinder, och ge dem själva makten att välja på vilken skola de ska gå! Då kommer situationen att förbättras. Jag tror att barn och föräldrar då kommer att avgöra om specialskolorna behövs. Under en för mig överblickbar period är jag helt övertygad om att Ekeskolan skulle få vara kvar, om man flyttar makten från politiker till människorna själva.
Herr talman! Först ett tillrättaläggande. Sten Tolgfors säger att vi har svårt att se att barnen på Ekeskolan är mer än synskadade. I alla våra handlingar står det att det handlar om synskadade med tilläggshandikapp eller i övrigt handikappade. Det jag inte kan få att gå ihop riktigt i Sten Tolgfors argumentation är att han säger att segregation i vissa fall kan vara något positivt, om den är självvald. Samtidigt beskriver han att de barn som finns på Ekeskolan i dag finns där på grund av att de har upplevt misslyckanden i sina hemkommuner. Då är ju frågan: Hur pass självvalt är det då egentligen, om det är det som är grunden för alla de elever som finns på Ekeskolan? Det är den bild Sten Tolgfors får oss att se när det gäller barnen på Ekeskolan. Sten Tolgfors pratar ofta om att han har träffat barn där som för första gången har fått en kamrat, eller att det är först när de kom till Ekeskolan som de har lärt sig att skratta. För mig är det beklämmande, därför att för mig innebär en handikappolitik som är seriös att man kan erbjuda möjligheter så att barn lär sig skratta i sina hem från början och att man får kamrater, oavsett om de är handikappade eller inte, i samhället. Sten Tolgfors! Valfriheten; för vilka är det som valfriheten inte ska gälla? För vilka elevgrupper? Är det vissa kommuner - Sten Tolgfors säger att de alltid är misslyckade - som låser in barnen i en garderob med en assistent, och vilka kommuner är det i så fall? Sten Tolgfors måste klart tala om vilka som inte ska få den här valmöjligheten, för han lägger inte fram några förslag på att öppna för att det ska finnas fler specialskolor.
Herr talman! Det jag lägger fram förslag om är att ge alla barn, och särskilt barn med funktionshinder, en statligt garanterad och finansierad rätt att välja skola. Då kommer faktiskt behovet att styra om Ekeskolan eller andra specialskolor blir kvar, och faktiskt också om det kommer att öppnas nya, antingen i offentlig eller i enskild regi. Valfriheten ska självklart inte bara gälla några, utan den ska gälla alla, och inte beskäras, som socialdemokraterna vill nu. Den andra frågan som Torgny tog upp är en fråga om avvägning mellan ambition och verklighet. Det är klart att vår vision och vårt mål måste vara att alla barn accepteras. Jag har jobbat med mobbningsfrågor i tio år, och jag vet att det inte är så. Jag har pratat med tillräckligt många föräldrar och barn som är funktionshindrade för att veta att många av barnen inte är accepterade. De är inte delaktiga. De är utanför och har hamnat i en skrubb, och de upplever det väldigt tydligt, inte minst när de kommer till de tidiga tonåren. Då är frågan: När visionen kolliderar med verkligheten, Torgny, ska det då finnas en utväg eller ska det inte göra det? Torgny Danielsson vill ta bort utvägen. Han vill säga till de barn som faller igenom därhemma - eller man kan se det så, och det kanske är riktigare, att kommunerna faller igenom - att det inte finns någon dörr som kan öppnas. Situationen är som den är. Möjligheterna är uttömda. Man har prövat två, fyra, sex, åtta eller tio skolor, men det har inte lyckats. Okej, det var det. Vad gör man då? Det är den fråga som Torgny Danielsson måste svara barnen med multifunktionshinder på, och som de är väldigt oroliga för att han inte kan svara på. Det är därför segregationen kan vara positiv när den är självvald. Om man tillräckligt länge har upplevt att man tittas på, man pekas åt, man sitter utanför och man är inte med; att då komma till specialskolan Ekeskolan med barn i samma situation där man kan titta på funktionshindren totalt avdramatiserat, där alla är en i gänget, där man är del av ett kompisgäng med kamratskap och helhet och kanske t.o.m. kan få kille-tjej-relationer, då är segregationen någonting positivt, och då är den självvald. Alternativet är ju att det blir en negativ segregation som man känner och upplever varje dag på hemmaplan.
Herr talman! Både Sten Tolgfors och jag har kolleger och kamrater i våra respektive partier som är ansvariga för kommunal verksamhet över hela landet. Det gäller både borgerligt styrda kommuner, socialdemokratiskt styrda kommuner osv. Vad säger Sten Tolgfors då till dem när han åker ut? Säger han då: Ni har inte och kommer inte heller att kunna skapa de resurser som behövs för att kunna erbjuda de barn som har funktionshinder av olika slag möjligheten att få sin skolgång i närheten av sina hem. Sten Tolgfors! Ni moderater pratar ofta om mångfald. Är det den statliga specialskolan som kan skapa det mesta av mångfalden, eller kan man skapa den bäst ute i kommunerna? Jag menar då mångfald som ger möjlighet att skapa verklig valfrihet, dvs. ett stort antal möjliga lösningar och olika individanpassade åtgärdsprogram.
Herr talman! Torgny Danielsson frågar mig vad jag säger till mina kommunpolitiker. Det intressanta är väl att fråga vad de säger till mig? Och vad säger Torgny Danielssons kommunpolitiker till mig? De säger nämligen samma sak. Jag kommer t.ex. från lilla Åmål från början. Jag hör från många små kommuner att man inte tror på möjligheten att man ska kunna erbjuda en tillräckligt god undervisning på hemmaplan, därför att man har problem i dag. Man har stora problem i dag. Lärarna tror i många fall inte på det heller. Framför allt tror inte föräldrar på det, och inte barn heller, som har upplevt att fernissan på välfärdsstaten vad gäller barn med funktionshinder är synnerligen tunn. Det finns oerhört mycket att göra här, och den delen är vi överens om: Kommunerna måste bli bättre. Torgny Danielsson frågar också vem som ska skapa mångfald, men det ligger i sakens natur att jag inte kan fatta beslut om det. Mångfalden kommer som ett resultat av de mångas valfrihet. Då kommer det att vara så att statliga specialskolor kommer att behövas och finnas, statligt kompetensstöd till kommunerna kommer att behövas och finnas, kommunala skolor som är duktiga på detta kommer att behövas och finnas, och jag tror också att vi kommer att få se enskilt drivna skolor som kommer att behövas och finnas. T.ex. tror jag att föräldraföreningen på Ekeskolan i ett långsiktigt perspektiv säkert skulle göra ett jättebra och engagerat arbete med att driva den skolan. Men Torgny är fast i ett systemperspektiv. Han tror att vi här och nu ska fatta beslut om var funktionshindrade barn ska gå och var de har det bäst. Men besluten ligger inte hos oss. De ligger hos barn och föräldrar. Mångfalden kommer inte ovanifrån - den kommer underifrån.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag väldigt väl känner igen debatten. Det är en debatt som står mellan oss som tror att vi kan åstadkomma förändringar och förbättringar och dem som inte vill åstadkomma dessa förbättringar. I mars månad i nådens år 1999 debatterade vi i den här kammaren en antidiskrimineringslag för arbetslivet, en lag som ska stötta de funktionshindrade på arbetsmarknaden. När frågan om den lagen skulle avgöras här i kammaren visade det sig att moderater och centerpartister var emot att funktionshindrade skulle ha rätt att slippa bli diskriminerade i arbetslivet. Jag kommer tillbaka till detta senare. Det är bra, herr talman, att vi nu kan gå vidare i utvecklingen och bygga ett samhälle för alla, ett jämlikt samhälle där alla har möjlighet till full delaktighet. Men det här är ingen lätt process i många olika avseenden. Inte minst när det gäller opinionen har det visat sig under FUNKIS-utredningens tid, dvs. den tid då FUNKIS-utredningen har diskuterats och beretts, att det här är komplicerat. Och det är lätt att skapa oro. Det är lätt att skrämma upp människor - som Gunnar Goude sade här tidigare - om man väljer ord som man sedan glider på och ger intryck av att det är någonting annat som ska åstadkommas än det vi egentligen vill göra. Jag tycker vidare, som fler har sagt här, att det är beklagligt att vi inte har haft möjlighet att diskutera bredden i det här stödet till funktionshindrade elever, utan att debatten har fokuserats på en liten del. Och det är klart att det är så som jag tror Beatrice Ask sade tidigare: Det är naturligt att man diskuterar det man är oense om. Men det är inte riktigt på det sättet att vi kan göra det så lätt för oss. Vi har också en skyldighet att diskutera på bred front. I propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd tas flera avgörande steg framåt i arbetet med att göra samhället mera jämlikt och öka förutsättningarna för delaktighet. Men när vi tar dessa steg framåt i utvecklingen är det viktigt på vilket sätt det sker. När FUNKIS-utredningen presenterades var jag kritisk på ett antal punkter. Jag var det därför att jag vet hur den här typen av förändringar påverkar, kan skapa oro osv. Jag vet det därför att jag själv är förälder till ett barn som är utvecklingsstört. Jag vet det därför att jag nu har arbetat med handikappolitik i socialutskottet i fem år. Jag vet att tiden är viktig, tiden att lära känna nya förutsättningar och nya ambitioner så att förändringar inte ska upplevas som hot. Jag har därför varit djupt engagerad i att påverka det förslag som vi nu har att ta ställning till så att det fångar upp de erfarenheter som jag och andra har av att ha vistats under lång tid i miljöer där vi umgås med funktionshindrade både i organisationer och i familjesituationer. Mycket av det arbete som jag och andra har engagerat oss i har också skett tillsammans med föräldraföreningen vid Ekeskolan och med stöd av den. Jag är därför väldigt nöjd att de synpunkter som jag och andra har redovisat i stor utsträckning har tillmötesgåtts. En av de synpunkterna har varit föremål för väldigt mycket diskussioner här i dag. Ska skolan stängas, som Sten Tolgfors och andra säger, eller ska eleverna få fortsätta att gå i skolan? Jag har försökt att läsa betänkandet. Jag har inte hittat att det någonstans står om stängning. Det är det som Gunnar Goude var inne på tidigare. Genom att glida på formuleringarna försöker man att få det till någonting annat än vad det egentligen handlar om. Eleverna kommer att få gå kvar på Ekeskolan. I den debattartikel som Sofia Jonsson hänvisade till tidigare i dag står det just det som jag nu säger. De elever som nu går på Ekeskolan får fortsätta att gå på Ekeskolan sin skoltid ut om de vill. Elever i framtiden i den här situationen som behöver det stöd som en skoltid på Ekeskolan utgör kommer också att få den skoltiden. Det kommer att finnas i riksdagsprotokollet. Ni får gå till rätta med mig den dagen det inte är giltigt längre. Ett annat område som jag har synpunkter på handlar om möjligheterna att under en begränsad tid få stöd och träning och att få möjlighet att använda den specialkompetens som finns t.ex. vid Ekeskolan. Den möjligheten var inte riktigt tydligt beskriven i utredningen. Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi på den punkten fått klarläggande. Tycker skolan hemma, föräldrarna och övrig profession som finns kring ett funktionshindrat barn att eleven behöver just det stödet kommer det att finnas till hands. Det kommer att vara en jättebra och viktig oas för dessa ungdomar. Herr talman! Jag har också haft synpunkter på det som står i propositionen om lokaliseringen av resurscentrumverksamheten. Propositionen skulle kunna tolkas på det sättet att resurscentrum för synskadade på sikt skulle enbart finnas i Stockholmsområdet. Jag anser inte att en sådan ordning är bra. Skälet för det är flera. Genom att geografiskt sammanföra organisationer som tidigare funnits på olika platser finns det en uppenbar risk att kompetens går förlorad. Det gäller inte minst här där det väldigt mycket handlar om att kompetensen är människor. Det är lätt att man väljer någonting annat än att flytta med till en förändrad lokalisering. Får man en sådan utveckling innebär det naturligtvis att det ytterst är de funktionshindrade eleverna som drabbas och som går miste om resursen. Dessutom skulle en sådan lokalisering som man möjligtvis kan läsa in i propositionen få till följd att Ekeskolan inte skulle kunna fullgöra sina uppgifter. Den verksamhet som var kvar skulle bli för smal. Det skulle också drabba eleverna. Det är alldeles utmärkt att utskottet lägger denna uppgift hos den nya styrelsen. Alla inblandade vinner därmed tid. Tid är viktigt för att göra den bästa analysen av vilken modell som bäst gynnar ungdomarna. Personligen är jag övertygad om att det är att behålla såväl Ekeskolans resurscentrum som Tomtebodas. Väldigt mycket talar för att det är den optimala lösningen. Herr talman! Jag tycker att det går att dra en tydlig slutsats av det jag berättat om processen när det gäller att påverka det slutgiltiga förslaget vi har i riksdagen. Min slutsats är att det är en mer framgångsrik väg att vara konstruktiv och delta i processen än att gå vid sidan av och hojta. Herr talman! Jag ska avslutningsvis säga något om mitt ideologiska förhållningssätt till arbetet med att skapa lika förutsättningar och en situation och ett samhälle där alla är lika mycket värda. Som politiskt aktiv vill jag vara pådrivande för att ta många steg framåt i den utvecklingen. Jag vet också att det förhållningssätt som jag, vi socialdemokrater och flera andra har tyvärr inte delas av alla. Många tolkar förändringar som försämringar eftersom man inte ser målet. Vi har genomfört många förändringar i samhället som har syftat till att göra det bättre för alla och skapa förutsättningar så att människor som kanske inte alltid passar in i normalmallen ska kunna leva ett vanligt liv. Vi har mött motstånd. Vi har mött motstånd från dem som har motsatt sig att vi ska stänga institutioner och låta utvecklingsstörda komma hem och bo i samhället. Vi har mött motstånd när vi ville förändra sjukvården för psykiskt sjuka. Jag tycker, herr talman och kolleger, att det finns anledning att komma ihåg den resa vi har gjort på handikappområdet under det här århundradet. Vi har gått från en situation där man skulle gömma undan dem som inte passade in i normalmallen och där man dolde funktionshindrade. De fick inte vara med i samhället, de fick inte visas upp. Ibland var det så att de placerades i ladugården. Det finns anledning att komma ihåg den resan. I den situation där vi står i dag vill vi åstadkomma ett samhälle som fungerar för alla överallt. Vi ska inte ha speciella bibliotek för den som rörelsehindrad eller den som är döv. Vi ska inte ha speciella kommunkontor för dem som är synskadade. Vi ska bygga ett samhälle som i alla delar fungerar för alla människor. Då måste man ta steg framåt. Då måste man våga att ta en debatt mot dem som är rädda för att förändringar innebär försämringar. Slutligen vill jag säga någonting om det som hänt under 90-talet. Vi har förbättrat samhället för många människor med funktionshinder. Vi har genomfört lagstiftning, som här har beskrivits tidigare. Det handlar om lagen som stöd och service, assistansersättning och psykiatrireformen. Vi har lyckats värna den här gruppen funktionshindrade. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen bad riksdagens utredningstjänst att beskriva hur det hade utvecklat sig när det gällde anslagen till handikappområdet under 90-talet. Jag ska inte gå igenom detta i detalj. Jag kan bara säga att det visade sig att mycket mer pengar går till de här grupperna i dag än tidigare. Fler människor omfattas av stödet än någonsin tidigare. Ulf Nilsson från Folkpartiet, som jag tror har lämnat kammaren, ville återställa handikappreformen. Är det de två och en halv miljarderna i assistansersättning som fanns 1994 som han ville komma tillbaka till? Eller vad är det för någonting? I dag är det 7 miljarder. Mer än 8 000 personer har personlig assistans. Bara för att det inte ska råda någon tvekan om detta säger jag: Aldrig någonsin har så många funktionshindrade haft så mycket personlig assistans som i dag. Andra kan försöka vrida på den bilden - men detta är fakta. Om den politiska viljan finns kan man genomföra sådana här förändringar. Men om man säger att det inte går så blir det inget. Detta gäller naturligtvis också den här målgruppen. Vill man att en viss grupp människor - om det nu är 30 eller 1 000 - i samhället för alltid ska vara utanför och i en speciell fålla så är det förstås rätt att säga som moderater, centerpartister och kristdemokrater. Var folkpartisterna står vet jag inte, eftersom de tycker två saker. Men om vi vill att alla ungdomar ska ha samma chans att vara med överallt i samhället måste vi ta steg framåt. Då måste vi också våga föra en diskussion med dem som är oroliga för de förändringar vi vill göra, och inte beskriva de förändringarna på ett sådant sätt att man åstadkommer ännu mer oro.

Herr talman! Hans Karlsson inledde med att säga att han känner igen debatten. Han stod och slog sig för bröstet och menade att han och socialdemokratin tror på förändringar och förbättringar. Han pratade om ett samhälle för alla. Det vill jag också ha. Han pratade om ökade resurser till kommuner, skolor och funktionshindrade. Det vill jag och vi som vill bevara skolan också ha. Det gäller speciellt med tanke på att det bara är 50 % av kommunerna som har en plan för funktionshindrade och handikappade i kommunen. Men det finns en sak till - och en väldigt stor skillnad mellan Hans Karlsson och mig. Jag tror också på elevens rättigheter och valmöjligheter. Hans Karlsson pratar om ett samhälle för alla - om lika förutsättningar och människors lika rätt och värde. Jag undrar hur det går ihop med hans stora samhällsbild om att han vet hur alla elever vill ha det. Han tar fram en fyrkantig bild på skolpolitiken där alla ska stöpas i samma form. Hans Karlsson! Det är viktigt att öka resurserna till kommuner. Men det är också viktigt att se till en valfrihet. Varför kommer Hans Karlsson fram med den motsättningen?
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att det kanske är lite genant för Sofia Jonsson att jag här påminner kammaren och åhörarna om att centerpartisterna gick emot förslaget om att skapa en lag som förbjuder diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet. Jag förstår att Sofia Jonsson tycker att det är genant. Sedan vill jag tala om valfriheten. Vad vi gör med detta förslag är att vi ökar valfriheten, Sofia Jonsson. I dag kan man nämligen inte alltid välja att gå i sin skola hemma därför att skolan inte har byggt ut resurserna. Med de besked som lämnas i betänkandet blir det tydligt att det är en uppgift för varje kommun och skola att klara detta. Det är viktigt att vi också ser till att skolan finns kvar för de elever som med sina föräldrar och sin skolpersonal ändå känner att de för längre eller kortare tid behöver gå i en särskild skola för att träna sig i särskilda delar. Och som jag skrev i Nerikes Allehanda i går, och som Ingegerd Wärnersson, Torgny Danielsson, Lennart Gustavsson, Gunnar Goude m.fl. har sagt här, så kommer Ekeskolan att vara kvar.
Herr talman! Först har jag en kort kommentar till det förslag till lag som Hans Karlsson diskuterade. Det var inte så att vi gick emot det - vi gick ett steg längre. Vi ville ha en samlad diskrimineringslag för både homosexuella, funktionshindrade, invandrare osv. Vi gick ett steg längre än vad socialdemokratin då gjorde. Hans Karlsson har själv kommenterat sin debattartikel i Nerikes Allehanda i går om att skolan ska få finnas kvar. Men, Hans Karlsson, det är ju bluff och båg! Det handlar ju inte om det. Grundskolan och den fasta skoldelen ska ju försvinna. Om Hans Karlsson nu är så övertygad i sin argumentation och i sin ståndpunkt - varför törs han inte gå ut i debatten och diskutera det han verkligen står för? Jag förstår inte hur diskussionen och kopplingen Hans Karlsson gör går ihop. Varför hanterar han och socialdemokratin detta på det här sättet?
Herr talman! Jag måste säga att jag inte förstår vad det egentligen är Sofia Jonsson frågar om i den sista frågan. Jag har väl tydliggjort i flera artiklar under den senaste tiden var jag står i den här frågan. Det kan det inte råda något tvivel om. Det jag står för står hela det socialdemokratiska partiet i Örebro län för. Detta säger jag för att undanröja andra missförstånd som har spridits i den här kammaren under dagen. Vi är fullständigt eniga. Centerpartisterna röstade emot antidiskrimineringslagen, Sofia Jonsson. Riksdagen hade inte att ta ställning till något annat förslag. Det fanns ingen annan utredning framme. Att samla alla diskrimineringslagar under en hatt är ju en fråga i nästa steg. Det fanns inget sådant förslag att ta ställning till. Därför tycker jag att det hade varit ganska trevligt om ni hade stött det förslag som fanns och som från och med i år faktiskt gör det förbjudet att diskriminera funktionshindrade. Men på den vagnen är inte centerpartister och moderater med.
Herr talman! Hans Karlsson sade att debatten om Ekeskolan gjort att vi inte haft möjlighet att diskutera bredden. Jaså, vem har hindrat det? Det skulle jag gärna vilja att Hans Karlsson svarar på. Hans förnekar också att Ekeskolans fasta specialskola ska stängas. Jag läser ur betänkandet: Utskottet har i det föregående ställt sig bakom regeringens förslag att avveckla de fasta skoldelarna vid Ekeskolan och Hällsboskolan. Sedan låtsas Hans som det regnar och hänvisar till att allt ska bli som det är. Det ska ju bli möjligt att komma till resurscentrumet på visstidsbesök. Men det är en helt annan sak! Det är då inte fråga om att man går med klasskamrater läsårsvis med trygghet och långsiktighet i en social miljö. Då är det fråga om att komma under en begränsad tid - ingen vet hur länge det kan vara - och på träningsbesök eller utredningsbesök lära sig något särskilt t.ex. Det är inte vad Hans Karlsson och jag gjorde när vi gick i skolan. Vi hade klasskamrater, långsiktighet osv. Den andra delen i detta är att det är totalt oklart var detta resurscenter ska finnas, vilket också gör det väl magstarkt att hävda att inget ska hända med Ekeskolan. Någon annan någon annanstans någon annan gång ska fatta beslut om lokaliseringen - det är innebörden av majoritetens beslut. Det finns en betydande risk för att ingenting alls blir kvar där Ekeskolan i dag ligger. Hans Karlsson säger att vi glider på ord. Jag hävdar att han glider på åsikter. Låt mig läsa upp vad han själv har skrivit i Nerikes Allehanda: Det finns barn med mycket svåra funktionshinder som mår mycket bra av integration i den allmänna skolan. Men det finns också ett antal barn som inte får samma chanser i en allmän skola som i en skola inriktad på deras speciella behov. I samma artikel förbinder sig också Hans Karlsson att försvara den fasta skoldelen vid Ekeskolan så att den blir kvar och utvecklas. Tala om att glida på uppfattningar! Denna artikel är från november. Ingenting så substantiellt har hänt att det skulle kunna motivera en sådan total och dramatisk omställning som den Hans Karlsson har genomgått.
Herr talman! För en stund sedan sade jag, men Sten Tolgfors lyssnade kanske inte på mig då, att jag tror att den skoldel som kommer att finnas kvar blir en väldigt värdefull oas för dessa ungdomar. Med detta vill jag säga att jag är övertygad om att det under en ganska lång tid kommer att finnas behov av att under längre eller kortare perioder gå på Ekeskolan - inte på resurscentret, Sten Tolgfors! Sten Tolgfors vill inte läsa hela texten, utan han läser valda delar som passar hans åsikt och hans retorik. Det läser han gång på gång men han läser inte helheten. Det kommer att finnas ett resurscenter och det kommer att finnas en skoldel, Sten Tolgfors och alla andra!
Herr talman! Vi fortsätter den pedagogiska övningen. Ännu en gång ska jag återge vad som står i betänkandet: Det behöver införas regler i skollagen om att barn som är synskadade eller gravt språkstörda får följa sin skolplikt i särskilda resurscenter. Det är vad som står i betänkandet i den delen. Hans Karlsson svarade över huvud taget inte på frågan om vad det är som har hindrat honom att föra vilken debatt han vill när det gäller politiken för skolgång för barn med funktionshinder. Skulle detta på något sätt hindras av att många har velat diskutera Ekeskolan? Snarare borde det ju ha uppmuntrat. Intresset för skolgången för barn med funktionshinder har väl aldrig varit större. Hans Karlsson har ännu inte förklarat vad det är som motiverar denna totala omställning. Både han och kommunens socialdemokrater har ju förbundit sig att försvara specialskolan vid Ekeskolan - den fasta skoldelen - men sedan gör Hans Karlsson precis tvärtom. Svara gärna också, Hans Karlsson, på frågan om hur den här avvecklingen av specialskolan ska gå till! Hur ska man klara att behålla kompetensen när alla vet att skolan har ett beslut om stängning hängande över sig? Jag vet att personal redan nu börjar fundera på att söka sig någon annanstans. Hur ska man klara ekonomin när man får ett ständigt minskande elevantal t.ex.? Vi vet att de ekonomiska konsekvenserna inte, vare sig för kommunerna eller för skolan eller över huvud taget, finns med i dagens betänkande. Detta ska kastas in i efterhand, som jästen efter degen. Därför blir beslutet här formellt vid voteringen senare ett skott i mörkret. Ingen vet effekterna. Avslutningsvis talar Hans Karlsson om 30 barn för alltid utanför men de själva väljer, vill och kämpar för att få gå på specialskolan Ekeskolan för att tillgodogöra sig alla kunskaper som de behöver för att kunna vara delaktiga i samhället i stort.
Fru talman! Om vi nu ska läsa ur betänkandet kunde vi kanske idka högläsning gemensamt från början till slut, Sten Tolgfors, så att vi kan redovisa helheten. Sten Tolgfors utelämnar text när han läser ur betänkandet. Där står det nämligen: "Samtidigt byggs riksresurscentren ut vid de båda nämnda skolorna och tillförs en mindre skoldel för visstidsplacering." Det passar inte Sten Tolgfors retorik att peka på detta. En skoldel kommer att finnas kvar. Om man, Sten Tolgfors och andra, ska kalla den fast eller inte tycker jag mest är en semantisk fråga. Den här skoldelen kommer att finnas tillgänglig för de ungdomar som behöver den. Det är min bedömning och den får du, Sten Tolgfors, och andra kritisera mig för den dagen detta inte längre är giltigt. Sedan gäller det detta med att bevara kompetens. Genom att samtidigt bygga ut resurscentret skapas naturligtvis större förutsättningar för att bevara kompetensen jämfört med om vi bibehåller nuvarande läge. Sedan må man hålla alla tummar man kan för att moderat politik inte blir genomförd på det kommunala området, för då blir det inte lätt att fullgöra det här. Moderaterna vill ju ta av kommunerna en massa pengar och sänka skatten för de välbeställda. Med en sådan politik klarar vi självklart aldrig att ge de här eleverna en bra skolgång.

Fru talman! Regeringen har i sin proposition Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd en god principiell utgångspunkt, nämligen att "rätt till stöd, likvärdiga villkor och utbildning av god kvalitet för barn och ungdomar med funktionshinder måste stödjas och utvecklas". I föreliggande betänkande Elever med funktionshinder har det skett några förbättringar jämfört med propositionstexten men fortfarande finns negativa förslag kvar, främst om att inskränka målgruppen för framtidens specialskolor till att endast omfatta döva och hörselskadade elever med behov av teckenspråkig miljö - däremot inte för synskadade, talskadade elever eller elever med multipla funktionshinder. Konsekvensen blir att de fasta skoldelarna på Nu förespråkas i stället en satsning på "en utbyggd resurscenterverksamhet med en mindre skoldel för visstidsplaceringar vid centren". Vidare heter det: "Inom ramen för resurscenterverksamheten skall det enligt regeringens förslag finnas en mindre skoldel för visstidsplaceringar för att kunna möta behoven hos barn och ungdomar som av olika skäl kan behöva mer intensifierade specialpedagogiska insatser under viss tid." Därefter har utskottet kommit med en ny skrivning som jag för min del anser är en förbättring: "Dessa placeringar vid resurscentret kan efter överenskommelse och utifrån den enskilda elevens specialpedagogiska behov pågå en längre eller kortare tid och ibland vara av återkommande karaktär." Fru talman! Hos mig väcker detta ett antal frågor som jag gärna ser blir besvarade under den här debatten: Vad innebär egentligen visstidsvistelse? Vad innebär placering under längre respektive kortare tid?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 För mig blir det då snarast en lek med ord. Om en visstidsplacering på t.ex. Ekeskolan innebär flera år har jag svårt att förstå hur det ska kunna fungera utan en fast skoldel och utan möjligheter till ett boende vid den skolenheten, även om man formellt är skriven i hemkommunen. Både utskottet och skolminister Wärnersson markerar att det handlar om att utgå från den enskilda elevens specialpedagogiska behov. Det är givetvis en riktig, en korrekt, ståndpunkt men jag uppfattar skolministerns tolkning betydligt vidare. Åtminstone jag skulle inte ha kunnat läsa ut en sådan tolkning av visstidsbegreppet om jag enbart hade haft tillgång till betänkandetexten. Jag skulle därför ha önskat att även betänkandetexten hade haft en förklaring av visstidsbegreppet i enlighet med skolministerns tolkning men så är inte fallet. För egen del kan jag därför inte tillstyrka betänkandet i denna del men jag skulle välkomna att ledamöter i utbildningsutskottet, och helst även skolminister Ingegerd Wärnersson, i dag bekräftade att en visstidsplacering kan sträcka sig över flera år om det anses nödvändigt för att tillgodose den enskilda elevens specialpedagogiska behov. Fru talman! En annan förändring i betänkandet jämfört med propositionen är att utskottet visserligen ställer sig bakom regeringens intentioner att sammanföra Tomtebodaskolans resurscenter och Ekeskolans i en gemensam organisation men att utskottet "anser att frågan om de båda resurscentren skall samlokaliseras till Stockholmsområdet bör lämnas öppen". Det har i olika inlägg, även här i kammaren i dag men framför allt av socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län, med Hans Karlsson i spetsen, setts som en stor seger och som att verksamheten vid Ekeskolan nu är räddad. Men den slutsatsen kan man inte vara säker på. Där delar jag Sten Tolgfors uppfattning. Det skrivs ju fortfarande om en samlokalisering, gemensam organisation osv. Detta kan ske på flera sätt, t.ex. genom att två resurscenter som i dag kan tänkas finnas vid de här två skolorna får en gemensam ledning och finns på två platser. Det kan också vara så att de slås ihop till en lokalisering - Stockholm eller Örebro - under gemensam ledning. Om det senare gäller kan man faktiskt inte utläsa om skolan i Örebro i något avseende finns kvar. Där får vi vänta och se vad den kommande styrelsen för stödorganisationen beslutar - så står det faktiskt i betänkandet. Vi har analyserat och diskuterat denna fråga väldigt ingående inom Vänsterpartiet. Det råder en stor samstämmighet runt många frågor som i dag inte kommit upp till debatt. Jag och partiet delar den uppfattningen, som det står i betänkandet, att alla elever i huvudsak ska få en kvalificerad undervisning i sina hemkommuner. De flesta funktionshindrade elever får också i nuläget sin undervisning i hemkommunen. Ett mindre antal funktionshindrade elever kommer säkert att kunna få ett ökat stöd genom den kompetens som byggs upp i olika resurscenter runt om i landet. Några kommer att få ytterligare stöd genom visstidsplaceringar där under kortare eller längre tid. Men det jag är rädd för är att ytterligare några, ett fåtal elever, med ungefär likartade funktionshinder eller kombination av funktionshinder som de elever som i dag finns och som får sin undervisning på Ekeskolan och Hällsboskolan riskerar att komma i kläm vid omläggningen. Det gäller som tur är inte dem som redan påbörjat sin utbildning eller hinner börja innan intagningsstoppet, men alla tänkbara presumtiva elever riskerar att missgynnas. För egen del är det fullständigt obegripligt, för att använda ett hårt ord, varför denna lilla grupp elever anses kunna riskera hela integrationsprocessen för den stora majoriteten av funktionshindrade elever. Jag förstår inte varför vi inte kan ha både-och. Den gamla marxistiska tesen, av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov, tycker jag är ett lysande exempel. Vissa behöver faktiskt mer stöd och undervisningskompetens än andra. Varför bortse från den verkligheten? Fru talman! Jag hade önskat att stödet och kompetensen ute i kommunerna via stöd från olika resurscenter hade fått chansen att bygga upp verksamheten före nedläggningen av de fasta skoldelarna vid de berörda skolorna. Nu går besluten som vanligt i motsatt riktning. Först beslutar man att lägga ned en fungerande verksamhet och hoppas på att kommunen hinner bygga upp fungerande strukturer. Om vi i stället för omväxlings skull hade kunnat gå motsatt väg, att se till att få fram en fungerande verksamhet ute i kommunerna, bygga upp olika resurscenter, då hade vi kanske inte behövt ta ett drastiskt avvecklingsbeslut. Den här skolenheten hade då kunnat avvecklas av egen kraft genom minskad efterfrågan och vi hade haft en fungerande verksamhet på resurscenter och ute i kommunerna. Jag är övertygad om att de flesta funktionshindrade elever och deras föräldrar vill se en god kvalificerad utbildning för sig själva och sina barn i hemkommunen. Men detta har uppenbart i många fall misslyckats, trots idoga och långvariga försök, vilket kanske förklarar åldersstrukturen på Ekeskolan. Man försöker så långt det går att få en god undervisning på hemmaplan. Det har sagts att tunga remissinstanser ställer sig bakom propositionen, t.ex. Handikappombudsmannen. Jag konstaterar att Handikappombudsmannen inte hade någon avvikande uppfattning när FUNKIS utredningen föreslog att alla specialskolor skulle läggas ned, även de som nu räddas för hörselskadade. Det var inget tal om att FN:s standardregler skulle följas, utan alla specialskolor skulle läggas ned. Det har alltså skett en viss tillnyktring hos även Handikappombudsmannen och i propositionen och betänkandet. Jag kan också konstatera att många tunga remissinstanser, som inte nämnts, faktiskt varit negativa eller i varje fall tveksamma till den här åtgärden. Framför allt betvivlar man de enskilda kommunernas möjligheter att bygga upp den här kompetensen på ett sätt som är tillfredsställande. TCO skriver t.ex. att en skola för alla inte nödvändigtvis innebär en skolform för alla. Jag tycker att det är tänkvärt. Jag konstaterar att Sveriges Psykologförbund, Synskadades Riksförbund i det här läget åtminstone, Lärarnas Riksförbund, Svenska Logopedförbundet, SACO och LO har varit mycket tveksamma, ibland också negativa till förslaget. Då tycker jag att man ska lära sig av erfarenheter. Det finns tyvärr andra exempel där övergripande beslut utifrån vällovliga principer inte lett till önskat resultat, inte på grund av ovilja utan på grund av bristande resurser och bristande kompetens ute i kommunerna. Då tänker jag på det exempel som Hans Karlsson tog upp: psykiatrireformen som inte i alla avseenden kan sägas ha styrkt de enskilda människornas krav på trygghet, sysselsättning och utbildning ens ute i kommunerna. Jag kan alltså inte acceptera att någon elev med funktionshinder ska behöva drabbas på ett negativt sätt genom den föreslagna omläggningen. Det är alltså inte rimligt att principer riskerar att gå ut över en liten grupp funktionshindrade elever. Varför inte försöka vara lite mer lyhörd mot de elever t.ex. i Ekeskolan som säger att det är först i denna skolform som de har fått kompisar, känner trygghet och faktiskt fått en personlig utveckling? Varför inte lyssna på de föräldrar som berörs? Jag fick så sent som i dag ett brev. Där låter det så här: "Jag önskar att jag hade fel, men efter 9 års integreringsslit vet jag vad det handlar om. Det är som om vi lägger ner specialskolor, så vips är alla handikappade barn integrerade på ett bra sätt, för då har vi ju inte längre några specialskolor. Simsalabim!" Fru talman! Jag konstaterar att jag nu tvingas yrka bifall till en borgerlig reservation från Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna mot den egna partilinjen. Ett sådant ställningstagande är unikt för min egen del under de drygt 20 år jag jobbat med politiskt arbete i olika parlamentariska församlingar. Jag känner ändå ingen tvekan över beslutet, snarare en stor sorg över att jag misslyckats med att övertyga fler partikamrater i Vänsterpartiet att inta min ståndpunkt i den här frågan. Jag konstaterar trots allt att jag har stöd från en enig distriktsstyrelse i Vänsterpartiet i Jag ser också en uppenbar risk - Sten Tolgfors kan tycka att det är bra - att om vi lägger ned de statliga specialskolorna finns det en grogrund för att man i stället försöker hitta privata lösningar i form av fristående skolor, vilket för mig är mer negativt än en helt statlig specialskola. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 3, delvis, under mom. 4 beträffande förändring av specialskolans målgrupp, m.m. och bifall till reservation 3, delvis under mom. 5 beträffande avveckling av de fasta skoldelarna vid Ekeskolan och

Fru talman! Eftersom frågan har ställts här kring visstidsplaceringen och vad som egentligen gäller vill jag upprepa: Propositionen innehåller ett förslag om att en successiv avveckling ska ske av den statliga specialskolan. För den enskilde eleven innebär det i framtiden att man ska vara inskriven i sin hemkommuns skola. Det sägs därmed inte att man ska gå i sin hemkommuns skola hela sin skoltid. Det innebär att om så är att den här eleven behöver ett väldigt speciellt specialpedagogiskt stöd ska man kunna erbjuda detta. Då skrivs ett åtgärdsprogram. Det åtgärdsprogrammet skrivs av kommunens personal och Ekeskolans resurscenter. I lagen som kommer att reglera vad det här innebär för den enskilde eleven står följande: "Barn som är synskadade eller gravt språkstörda får fullgöra sin skolplikt i särskilda resurscenter. Utbildningen skall med nödvändiga avvikelser motsvara utbildningen i grundskolan respektive särskolan." Det innebär alltså att en elev kan vara en kortare eller en längre tid i det här resurscentret och därmed också fullgöra sin skolplikt. Vi har inte angivit hur lång tid för detta beror, precis som jag sagt, på den enskilde elevens behov. Så är det även i dag. Det är inte så att målsättningen för de elever som i dag finns på Ekeskolan är att de ska gå hela sin skoltid där. Målsättningen är i dag att man praktiskt ska försöka få hem dem till de skolor där de hör hemma, om det är en träningsskola, särskola eller grundskola. Det är alltså ingen målsättning i sig att man ska tillbringa alla sina nio år vid Ekeskolan. Här följs upp de elever som har varit i grundskola, grundsärskola eller träningsskola och inte fungerat och kommit som äldre elever till Ekeskolan. Vi har nämnt de förslag som vi tänker vidta för att förbättra situationen för de här eleverna. Det gäller inte bara för Ekeskolans elever, utan det här gäller generellt. Vi har en stor uppgift att titta på den sociala delen när det gäller de elever som i dag är integrerade ute i våra kommuner. Det finns alltså möjlighet att fullgöra sin skolplikt i särskilda resurscenter.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än statsrådet i den bemärkelsen att inte heller jag tycker att det är fel att alla elever är skrivna i sin hemkommun. Jag kan också tänka mig olika förslag till finansieringar. Det är inte intressant om det kallas specialskola eller resurscenter. Det finns dock en viss tveksamhet mellan utskottets otydliga skrivning om kort och lång tid och det som skolministern nu säger. Man kan tolka begreppet på det sätt som statsrådet gör, att man kan få sin skolplikt förlagd till ett resurscenter. Men ingen som jag har pratat med har någonsin förknippat visstidsbegreppet med flera års tid. Den tolkning som statsrådet Wärnersson har gjort borde framgå mer av betänkandetexten. Men jag välkomnar att detta har kommit fram i den här debatten så att det vid specialpedagogiska bedömningar kan ligga till grund när man ska tolka begreppet "viss tid". Det är inget ändamål i sig, men ibland kan det krävas längre placeringar för att man ska lyckas. Det är värdefullt att den kommentaren har kommit fram i dag.

Fru talman! En liten del i Peter Pedersens anförande handlade om psykiatrireformen. Det är lätt att hålla med om att den inte i alla delar har varit framgångsrik. Men att av det dra slutsatsen att man inte skulle ha gjort någonting åt de psykiskt sjuka tycker jag är att gå väldigt långt. De allra flesta av dem som tidigare fanns på institutioner finns nu ute i samhället och har ett vida bättre liv. Det är lite farligt att dra den typen av slutsatser som Peter Pedersen gör i sitt anförande.
Fru talman! Jag tackar gärna för den kommentaren. Jag har varit kommunalråd i Degerfors under fyra års tid och som ordförande i socialnämnden ansvarig för dessa frågor. Vi har lagt ned ett mycket stort arbete i min hemkommun för att hitta lösningar. Men det var Hans Karlsson som drog denna parallell. Jag konstaterar bara att verkligheten kan se ut på ett annat sätt än visionerna. Det är lätt att säga att alla, även de psykiskt störda och funktionshindrade, ska ingå och vara en naturlig del i samhället och ha lika villkor. Men vägen dit är väldigt lång. När vi bryter upp en struktur skulle jag vilja att vi för en gångs skull ser till att de nya strukturerna åtminstone kan skönjas vid horisonten innan vi avvecklar de gamla. Det är inte riksdagsledamöter eller kommunalråd som kommer i kläm, utan det är de enskilda individerna. Jag tycker inte att någon människa - framför allt inte en svårt funktionshindrad människa - ska behöva att riskera att komma i kläm. Om vi tar Ekeskolan som exempel är det för mig helt obegripligt att 31 elever anses hota hela integrationsprocessen. Om man bygger upp verksamheten och lyckas med den - vilket jag hoppas att man gör - kommer Ekeskolans fasta skoldel inte att behövas i framtiden. Då finns det ju de alternativ som vi alla önskar ska finnas ute i hemkommunerna. I dag finns de inte för ett litet antal elever.
Fru talman! Nu var det psykiatrifrågan som jag replikerade på. Men jag fick kommentarer när det gäller ytterligare områden som vi har debatterat här. Angående psykiatrin kan jag beklaga om Peter Pedersen har intagit ståndpunkten att vi inte skulle ha genomfört psykiatrireformen. Det innebär att han placerar sig i bakåtsträvarnas skara, och det känns lite trist. Eleverna på Ekeskolan är inget hot mot integrationen. De kommer att ha möjlighet att gå kvar där hela sin skoltid. Men frågan är om vi ska satsa resurser på att bygga ut resurscenter och se till att de används på bästa möjliga sätt samt stimulera så att man på den kommunala nivån tar ansvar fullt ut för alla ungdomar i kommunen. Jag vet att Peter Pedersen har varit kommunalråd i Degerfors, och det är en av de kommuner som har det jobbigt ekonomiskt. Men för den skull kan man inte säga att man inte vill ta ansvar för alla invånare i kommunen. Jag tycker att det är bekymmersamt när han uttrycker sig på det sättet.
Fru talman! Jag tycker att Hans Karlsson tar till väldigt billiga knep. Jag har aldrig sagt att jag tyckte att man inte skulle ha genomfört psykiatrireformen. Jag sade bara att man - precis som med den här reformen - inte får se alltför lättvindigt på de problem som föreligger. I alltför många kommuner förekommer det en lång och besvärlig kamp mellan landsting och kommun om vem som ska betala för ditten och vem som ska betala för datten. Det blir alltså en ekonomiska fråga. Vi ser människor som enheter, inte som individer av kött och blod, och jag vill inte att det ska bli så åter en gång. Vi borde lära oss av de misstag som har gjorts. Jag betraktar mig inte i något avseende som bakåtsträvare. Jag ser gärna reformer, men de ska vara väl underbyggda. Det ska få ta tid, och man ska tänka sig för. Sedan förstår jag också att de elever som i dag finns på Ekeskolan inte är något hot. Det är ungefär som att säga att vi ska lägga ned halva Sverige; det drabbar inte dem som lever nu, men om 50 år så kommer det inte att finnas några jobb. Det är ett konstigt sätt att argumentera. Eller hävdar ni att de behov som eleverna på Ekeskolan har i dag inte kommer att finnas i framtiden? Jo, säger ni då, men de får man fixa på hemmaplan. Finns det resurser? Ett stort antal remissinstanser har, precis som jag, stora tveksamheter i den frågan.

Fru talman! Jag håller med om att integrering måste vara grunden när man ska förbättra framtiden för funktionshindrade barn. Jag tror att huvudinnehållet i propositionen kan vara ett bra medel för att göra situationen ännu bättre för det stora flertalet i denna grupp. Det finns i dag gott om kunskaper om integrering, men också en hel del kunskaper om att integrering måste genomföras med yttersta försiktighet och med känslighet för varje individs unika situation. Vi måste se till att inte förfalla till något slags integreringsfundamentalism. För denna lilla grupp som behöver en mycket specialiserad kompetens och resurskrävande hjälp och stöd för sina funktionshinder räcker det inte bara med en god vilja. Det måste till gedigna resurser, kunskaper och engagemang. Om kommunikationen inte fungerar, om den sociala samvaron inte kan fås att fungera, kan integreringen i stället komma att innebära en livslång stigmatisering. I vissa fall när det gäller de ungdomar som kommer till Ekeskolan måste man ha insikten och klokheten att förstå vilka elever som måste få en alldeles specifik specialpedagogik. Jag anser därför att den fasta skoldelen vid specialskolan Ekeskolan ska få vara kvar.

Fru talman! Jag tänkte lyfta fram en annan fråga än den som nyligen har diskuterats. Jag vill först säga att jag tycker att betänkandet innehåller väldigt många bra saker, inte minst för att man äntligen tar ett samlat grepp om de resurser till funktionshindrade elever som är integrerade ute i samhället. Vi bryr oss nu om eleverna på ett annat sätt genom att vi satsar extra resurser på elever som är integrerade ute. Kunskapen och den pedagogiska metodiken ska ökas bland lärare liksom kompetensen hos kommunerna. Det är oerhört många fler elever som är integrerade i samhället, och det är också den målsättning som vi har. Det tycker jag är bra. Det finns dock en sak som jag skulle vilja peka på, som jag också har motionerat om. Det handlar om riksgymnasierna och riksgymnasiernas möjlighet att anordna individuella program. Det står nämligen i de skolpolitiska målen att alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning, och det är en viktig formulering. Det innebär med andra ord att också de elever som går på riksgymnasier ska ha möjlighet att gå på ett individuellt program. I det här betänkandet står det att de elever som går på ett riksgymnasium inte får tillgång till individuella program. Detta tycker jag är diskriminerande. Jag tycker att man då inte följer skolpolitikens mål. Man följer framför allt inte heller de handikappolitiska målen. Fru talman! Jag anser att också de som går på riksgymnasier, som många gånger är gravt rörelsehindrade, döva eller hörselskadade, många av dem med flera andra tilläggshandikapp, har lika stora rättigheter till och lika stora behov av en anpassad skolgång med individuella program. Jag kan inte förstå varför man här utesluter möjligheten till individuella program. Jag tror nämligen att just dessa elever har ett väldigt stort behov av att få dem anpassade utifrån var och ens möjligheter och behov. Jag vill inte förlänga den här debatten, men vill ändå peka på dessa svårigheter och yrkar därför bifall till motion Ub24.

Fru talman! Det är löjligt att tala om undervisning. Större delen av lektionerna går åt till att försöka hålla klassen tyst eller sittande eller inom klassrummet. Eleverna kommer droppande en efter en vartefter, och det är svårt att urskilja någon gräns mellan rast och lektion, början och slut. Ingen ber om ursäkt för att de kommer för sent, kanske för att det inte går att urskilja vad det är de ska komma sent till, inte till undervisningen i alla fall. Eleverna tuggar tuggummi, dricker läsk, pratar i mobiltelefoner, studsar med basketbollar, springer runt och jagar varandra genom klassrummet, kallar varandra och lärarna för hora och bög. Några stycken, som man knappt ser, halvligger paralyserade över bänkarna och försöker gömma sig och drömma sig bort. Fru talman! Det var ett kort utdrag ur en artikel i en av våra sydsvenska dagstidningar. Författaren Christina Classon blev inbjuden som gästförfattare till en skola i Malmö och hennes upplevelser blev till artiklar som ger en bild av en svensk skola i förfall. Den mörka bild som hon förmedlar är säkert en verklighet på många platser i landet men speglar dessbättre inte fullt ut läget i våra svenska grundskolor. Det finns massor av fina exempel på goda skolor där relationerna mellan elever och mellan lärare och elev är utmärkta och där en verklig kunskapsbildning sker. De olika rapporter som försöker att ge en korrekt bild av skolan i Sverige lämnar ändå en bild som ger oss anledning att bli oroliga. Skolverket säger att förra året lämnade 5 000 elever grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. En av tio elever, 10 %, nådde inte upp till den kunskapsnivå som behövs för att klara gymnasiestudier. 20 % av eleverna slutade grundskolan utan att ha nått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade betyget Godkänd i ett eller flera ämnen. I gymnasieskolan fullföljer bara åtta av tio elever sina gymnasiestudier inom fyra år. För gruppen av elever som är födda i ett annat land eller med en eller båda föräldrar födda utomlands är statistiken mycket nedslående. Hela 43 % av eleverna fullföljer inte sina gymnasiestudier inom fyraårsperioden. Nästan hälften av dem lämnar alltså gymnasiet i förtid. Sammanfattningsvis måste man kunna konstatera att vår svenska grundskola inte har lyckats i sitt arbete på många avgörande plan. I stället för att sänka kraven på elever, sänka kraven på lärares kompetens, acceptera dåligt ledarskap och hålla fast vid en orimlig syn på eleven som en kollektiv varelse måste skolan helt byta perspektiv och betrakta elever som enskilda individer med olika känslor, livsintressen och förutsättningar. Fru talman! Med den utgångspunkten är det förvånande med majoritetens förslag som presenteras i betänkandet om vissa skolfrågor. Förslaget att sänka kravet på sökande till lärartjänster utan tidsbegränsning, s.k. tillsvidareförordnanden, så att det inte längre ska vara nödvändigt att behärska svenska språket är ett slag i ansiktet på tusentals elever som dagligen behöver möta många vuxna med ett bra svenskt språk. Det sägs att det ska räcka med att ha de kunskaper som behövs för att göra ett fullgott arbete som lärare. Den inställningen tycker jag är mycket cynisk. Vad menar ni egentligen med detta? Räcker det med att slöjdläraren är duktig med kniv och bandsåg för att anses kunna göra ett fullgott arbete, eller vad menas egentligen? ett uttryck som ibland används - som jag har talat med är mycket bekymrade och förundrade över detta förslag. Kanske är lärarna på skolan de enda personer på hela dagen som talar bra svenska och som möter oss, säger eleverna. Att få ett väl fungerande svenskt språk är en grundförutsättning för att lyckas både i gymnasiet och längre fram i yrkeslivet, är en uppfattning som man förmedlar. Jag tycker att det är självklart att vi ska ställa krav på dokumenterade kunskaper i svenska språket på de sökande till fasta lärartjänster. Det är en självklarhet för oss moderater. Att inte göra det är att ge upp, att helt enkelt devalvera våra krav på en fullgod skola för alla. Argumentet att språkkravet ska verka diskriminerande är utomordentligt konstigt. Det är väl alldeles givet att svenska elever ska undervisas så att svenska språket stärks, inte förflackas som regeringen vill. Ett annat förslag som är i samma uppgivna anda är förslaget om att inrätta ett sökbart individuellt program. Förslaget måste ses som ett direkt erkännande att grundskolan misslyckats med sitt uppdrag att ge eleverna tillräckliga baskunskaper för att klara ett nationellt program. Som jag nämnde inledningsvis, fru talman, saknar alltfler elever förutsättningar att klara de nationella programmen - en utveckling som borde bromsas i stället för, som nu, accepteras. Regeringens fortsatta syn på kärnämneskurser kommer också att accelerera utslagningen från gymnasieskolan - en utveckling som på sikt också kommer att märkas i den högre utbildningen med största sannolikhet. Vi beklagar detta och kan bara hoppas att riksdagens majoritet så småningom kan hinna ifatt vår syn på kärnämnena och betrakta eleverna som just individer och inte som en grupp med likartade förutsättningar. Jag vågar påstå att den uppfattning som vi företräder också delas av merparten av våra svenska elever och lärare. Fru talman! Det finns många goda skäl till att vi skaffar oss utförlig information om alla skolors resultat och kvalitet i en målstyrd skola. Skolans huvuduppgift är som bekant att bibringa elever kunskap, och den uppgiften får aldrig ifrågasättas. Vi har också ett nationellt ansvar för att skolans resultat i vid mening följs upp, och här behövs en rejäl uppsträckning, enligt vårt sätt att se det. Här kan vi dock se ett visst ljus i mörkret i förslaget att avskaffa timplanen, visserligen bara i 80 kommuner. Men det är ändå så pass många att vi kan få en hygglig bild av läget i Sverige och hur den avskaffade timplanen också påverkar skolans arbete och resultat. Det är ett gammalt moderat förslag, och vi är glada att nu riksdagens majoritet finner vårt gillande. Med en skola utan timplan och krav på goda resultat växer också kravet på uppföljning och utvärdering. Därför för vi återigen fram vårt förslag om ett fristående kvalitetsinstitut som en garant för en nödvändig genomlysning av vårt svenska skolväsende. Kunskap om sakers tillstånd är som bekant alltid en viktig förutsättning för förbättringsåtgärder. Fru talman! Jag har talat om regeringens förslag som på ett antal punkter konserverar och erkänner grundskolans misslyckanden och som ytterligare försvårar för stora elevgrupper att få en bra undervisning i svenska språket och som borde avslås av denna riksdag. Men för tids vinnande yrkar jag nu bifall bara till reservation 3 under mom. 2, nämligen beträffande ett fristående kvalitetsinstitut.

Fru talman! I föreliggande betänkande om regelförändringar på skolområdet visar regeringen sin uppfattning i några frågor, en uppfattning som jag har upplevt att man tar avstånd från i den politiska debatten. Jag vill här ta upp ett par av dessa frågor. Den första frågan som jag vill beröra är ämnet estetisk verksamhet. I denna kammare har jag interpellerat såväl kulturministern som skolministern angående nedvärderingen av detta ämne och oron över att man inte i tillräcklig grad uppmuntrar människor att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom det estetiska området. Estetisk verksamhet har både med kulturarv och med hantverk och företagsamhet att göra. Estetisk verksamhet har med sinnlighet och lärandelust att göra. Estetisk verksamhet är ett sätt för många att utvecklas utifrån sin förmåga och begåvning. Skolministern påstod den 12 oktober innevarande år och kulturministern den 14 oktober samma vecka att ingen nedvärdering fanns. Likväl, när regeringen nu vill göra en regelförändring och tillåta vuxenstuderande att också studera estetisk verksamhet, vilket egentligen borde ha skett för länge sedan, får inte de vuxna räkna in detta ämne i sitt slutbetyg. Det får däremot ungdomarna. Att inte få ta med den kompetensen i ett slutbetyg kan inte tolkas på något annat sätt än en undervärdering av själva kunskapen. Vi kristdemokrater värnar om all kunskap. All kunskap har olika sidor, en teoretisk del och en praktisk. Dessa sidor är lika viktiga, liksom de talanger och begåvningar som vi har för dem. Det finns ingen anledning att i en målrelaterad utbildning skilja mellan ungdomar och vuxna. För övrigt kan man, inom parentes sagt, fråga sig när man är vuxen i vårt land, eftersom gränsen inte är tydlig. Ibland är det 25 år, ibland 20 år, ibland 18 år och ibland 16 år som gäller. Detta resonemang om olika ämnen med olika sidor och hur man får tillgodoräkna sig betygen i slutbetyget gäller också idrott och hälsa kurs A. Vi kristdemokrater menar att vuxenstuderande ska kunna räkna in idrott och hälsa kurs A samt estetisk verksamhet i slutbetyget. Vad finns det för anledning att skilja mellan t.ex. en 18-åring och en 25-åring i detta avseende? Den andra frågan som jag vill ta upp gäller lagförändringen beträffande att ta bort insikter i föreskrifterna som behörighetsvillkor. Enligt betänkandet ska man i stället låta arbetsgivaren ansvara för att den anställda läraren skaffar sig insikter om målen. Vid flera tillfällen har vi från vårt parti frågat skolministern om värdegrunden. Hon har med all önskvärd tydlighet bedyrat sitt stora intresse för värdegrundsarbetet och också iscensatt ett antal projekt ute på landets skolor. Det förefaller då nästan absurt att samtidigt som man med all kraft förankrar kunnande och uppmärksamhet kring värdegrundsarbetet så lyfter man bort målen från behörighetsvillkoren för lärare - kunskapen om skolans mål. Vi kristdemokrater tycker tvärtom att om någonting skulle ändras så skulle man utöver kunskaper om skolans mål som villkor för att lärare skulle vara behöriga också ange skolans värdegrund och vilka värden den vilar på för att lärare ska vara behöriga. Vi anser således att lärare som ska tjänstgöra i skolan ska ha nödvändig ämneskompetens, pedagogisk kompetens samt kunskap om värdegrund och mål för den svenska skolan. Självklart anser också vi att lärare ska ha kunskaper i svenska språket. Det finns inte någon anledning att sänka det kravet. När det gäller försöksverksamheten utan nationell timplan har vi i vår reservation tagit upp den begränsning som man vill göra till ett 80-tal kommuner. Fortfarande förstår inte vi varför inte alla som anser att de har beredskap att kunna vara med i försöksverksamheten skulle få vara med. Det är väl jätteintressant att demokratin, om man vill kalla det så, nämligen rösterna ute i verksamheten som visar vilka som vill vara med i försöksverksamheten eller inte, får göra sig gällande. Nu är inte det fallet, vilket vi beklagar. Men då tycker vi att det är väldigt viktigt att också friskolorna finns med i försöksverksamheten utifrån sina speciella villkor och också blir utvärderade. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag påtala vikten av att behöriga lärare utöver sin ämneskompetens också ska ha kunskaper om skolans mål och värdegrund samt att kunskap i estetisk verksamhet och i idrott och hälsa också ska inräknas i slutbetyget. Jag står bakom Kristdemokraternas reservationer, och för tids vinning yrkar jag bifall till reservation 1

Fru talman! Man tillverkar kärlek inuti sig själv bygger upp den sedan kan man njuta av den tills man tröttnar på att vara kär men ändå inte man kan älska på avstånd. Fru talman! Det här är en dikt som är skriven av Susan Razay och är publicerad i boken Varför älskar jag så? Boken innehåller tonårsdikter som är skrivna av ungdomar i årskurserna 5-8 i Rinkeby. Det är fascinerande att se hur eleverna, de flesta inte mer än 14 år, hanterar språket. Den visar vilken tydlig makt orden har och hur avgörande de är för vår utveckling som människor. Den som inte har orden i sin makt saknar för det mesta annan makt också. Bredbyskolan i Rinkeby är ett exempel på en framgångsrik skola, där man vågar tro på eleverna och därför vågar ha högt ställda krav. Få, om ens några, elever går ut grundskolan där utan godkända betyg. När man läser elevernas dikter i denna bok, och när man ser på Bredbyskolan, ser man också hur avgörande viktig skolan är för att ge alla ungdomar lika möjligheter och hur, närmast ofattbart, viktigt språket är för att deras möjligheter ska öppna sig framöver. Mot den bakgrunden blir jag faktiskt lätt förtvivlad när skolministern och socialdemokraterna aviserar sänkta krav på lärarnas förmåga att hantera språket. Med det uttalade syftet att sänka kraven ska lärare inte längre behöva behärska svenska språket, som det tidigare hette, utan endast kunna tillräckligt bra svenska med hänsyn till tjänsten. Det enda argument för förändring som jag hört föras fram är att ge fler människor, främst med invandrarbakgrund, tillträde till läraryrket. Man motiverar det med att invandrare och de som är andra och tredje generationens invandrare behövs i alla typer av verksamheter, inte minst i skolan. Jag tycker också att det är oerhört viktigt, men man måste också fundera på vad det är som händer och vad det är som Socialdemokraterna föreslår. Jag tycker att regeringen med sitt förslag bara förstärker uppfattningen om att man, bara för att man har en brytning, inte kan svenska. Det handlar ju inte om dialekter eller mindre brytningar. Att behärska det svenska språket handlar om ordförråd, grammatik och förmåga att uttrycka sig. Socialdemokratin brukar ju säga sig värna om de utsatta i samhället, människor med låga inkomster, de från hem utan utbildningstradition, arbetslösa och andra. Det man nu är på väg att göra tycker jag är ett historiskt svek mot barnen i de familjerna. Det är ju inte barnen från framgångsrika familjer, från hem med många böcker och långa utbildningar, som kommer att drabbas av en skola där lärarna inte måste kunna ordentlig svenska. De med goda förutsättningar hemifrån klarar sig i det närmaste alltid. Fru talman! Det är inte dessa människor som har anledning att frukta en socialdemokratisk politik. Det är i stället de människor som av olika anledningar befinner sig i utsatta positioner som skolministern är beredd att svika. Fru talman! Det är drygt ett år sedan riksdagsvalet. Det var en ganska annorlunda valrörelse på många sätt, speciellt för att skolan kom i fokus mer än någonsin tidigare. Vi var flera partier som tävlade om att överträffa varandra i löften om hur skolan ska förbättras. Också Socialdemokraterna deltog i den tävlingen. Många människor trodde på regeringens löften om att förbättra skolan. Men trots det har inte mycket hänt för att komma till rätta med skolans problem. Och historien har upprepat sig. I våras gick på nytt nästan en tiondel av eleverna ut grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Att inte komma med nya ordentliga förslag är en passivitet i politiken som är obegriplig för mig. Det saknas ju inte stöd för nya förslag - tvärtom. Vi i riksdagens oppositionspartier har under föregående år fört fram mer än 100 förslag om skolan. Samtliga avslogs i riksdagen med hänvisning till att regeringen skulle agera. Fru talman! En av de frågor som vållat mest debatt har varit frågan om lärarbristen i skolan. Alla, utan undantag, har varit överens om att läraryrket ska uppvärderas. Att vara lärare är en av de viktigaste uppgifterna man kan tänka sig. Det tycker jag också ska märkas i skolan. En uppvärdering av läraryrket kan t.ex. handla om att inrätta nya karriärvägar, att skapa utrymme för högre löner, att ge tid och resurser för vidareutbildning, att öka lärarnas inflytande i hela skolan och mycket annat. Men för mig kan det aldrig någonsin förenas med att sänka kraven på blivande lärare. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservation 5 under mom. 11.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 5. Sedan det är gjort ska jag så långt stämbanden räcker försöka motivera mitt ställningstagande. I propositionen finns det förslag som sinsemellan inte har just något annat samband än att de på olika sätt syftar till att stimulera skolan att utveckla sin verksamhet, så att den mer och mer tar sin utgångspunkt i elevernas behov och förutsättningar. Jag tänker inte kommentera vart och ett av förslagen utan bara några av dem. Det dubbla kommandot och läroplanens mål å ena sidan och timplanen å andra sidan har länge diskuterats och kritiserats. Många menar att timplanen omöjliggör den individualisering och demokratisering av skolan som läroplanen anger som mål. Om det bara handlade om att lösa den konflikten kunde timplanen avskaffas omedelbart, som en del av motionärerna vill. Men kraven bör ställas högre än så. Vi ska ha en nationellt likvärdig skola, och det är en mycket hög ambitionsnivå, som vi ännu inte har nått. Det finns skillnader i kvalitet och annat mellan olika skolor - skillnader som måste minska, inte öka. Därför vill vi nu söka oss fram efter de bästa vägarna för att stärka målstyrningen och likvärdigheten. Vi gör det i en försöksverksamhet där ca 80 kommuner ska kunna delta genom anslutning av skolor. Det kan bli en ansenlig mängd skolor som deltar i försöksverksamheten, och jag hoppas också att det blir många skolor, eftersom vi då får ett bredare underlag. Denna försöksverksamhet kommer förhoppningsvis att stimulera den pedagogiska debatten ute på skolorna och att stimulera utvecklingen. Skolans anställda får ett ökat utrymme för sin professionalism, och det är inte oviktigt. Där försöksverksamheten lyckas väl kommer elevernas inflytande över det egna arbetet att stärkas betydligt, vilket är en annan önskvärd effekt. Men förhoppningsvis får vi ut mer än så av försöksverksamheten. För att alla målen ska uppnås måste man ute i skolorna, i kommunerna och även från statens sida utveckla betydligt bättre instrument för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. Den nationella likvärdigheten ska alltså stärkas, och därför är det nödvändigt med en försöksverksamhet där vi ger oss tid att utveckla instrument som ger oss möjligheter att dra slutsatser för framtiden. Den andra fråga som jag vill kommentera gäller den del av gymnasiet där ungdomar av olika anledningar inte går på ett nationellt program utan deltar i det individuella programmet. Vår utgångspunkt är att alla ungdomar ska ha en chans att komma vidare i sin utbildning. Det finns ingen anledning att bygga in stupstockar eller återvändsgränder i vårt skolväsende. Tvärtom ska hela ungdomsskolan bygga på övertygelsen om att alla barn och ungdomar kan utvecklas, att alla kan lära sig någonting med rätt stöd. Det individuella programmet har unika möjligheter att möta elevers olika behov och förutsättningar, och genom att nu göra det sökbart och genom att ännu tydligare än i dag betona att syftet är att förbereda elever för att så småningom kunna gå över till ett nationellt eller specialutformat program förbättras programmets möjligheter att möta eleverna ytterligare. Det är avslöjande när de här förslagen tolkas som ett sätt att undandra grundskolan ansvaret för den egna verksamheten och som att vägarna ska stängas för en del elever eller i vart fall göras längre och betydligt gropigare än i dag för de elever som inte direkt kommer in på ett nationellt program. Jag läser in just detta i Moderaternas och tyvärr också i både Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag. Man vill föra in ett slags stupstock i ungdomsskolan och göra det ännu svårare för dem som redan har det svårt. Jag menar att det tydligt visar hur man ser på människor och deras utvecklingspotential. Enligt denna syn har man en enda chans, och om man inte tar den eller om det inte var en fair chans, åker man ut ur systemet eller blir på ett eller annat sätt hindrad från att komma vidare. Jag förstår inte den här synen. Jag är övertygad om att alla barn och ungdomar har möjligheter att utvecklas utifrån sin position. Vi har tidigare haft en sådan här skola. Det var säkert en billigare skola, men den blev väldigt dyr för samhället totalt sett. Den ledde också till väldigt stora klyftor mellan människor, med förluster både ur demokratisynpunkt och ur jämlikhetssynpunkt, och naturligtvis till att många tappade sugen. Vi har inte råd med det, varken ekonomiskt eller mänskligt. Det är därför som vi vill göra hela gymnasieskolan till en skola där var och en kan utvecklas. Jag skulle vilja ta upp en fråga som har varit uppe i debatten tidigare. Den gäller svenska språket. Det är naturligtvis en av skolans allra viktigaste uppgifter att ge alla barn och ungdomar ett språk att kunna kommunicera med och att känna sig trygg i, så att man kan formulera sina upplevelser osv. Mina med eller motdebattörer, vilket det nu är, målar upp en bild av att förslaget i vad gäller lärarnas svenskkunskaper innebär att lärare inte längre ska behöva kunna svenska. Anders Sjölund säger att det nu ska räcka med att man kan hantera en bandsåg. Nej, det är naturligtvis inte på det sättet. Jag måste säga att jag är lite förvånad över det sättet att föra debatten. Det för inte skolpolitiken här i kammaren framåt ett dugg om vi så till den milda grad misstror varandra och varandras ärliga uppsåt att göra skolan bättre. Vi kan ha olika uppfattningar om hur den ska se ut till, men när man så till den milda grad försöker svartmåla varandras politik blir debatten väldigt förvirrande för dem som lyssnar på oss och försöker sätta sig in i var partierna står. Det handlar ju här om att hitta ett sätt att få in den kompetens som många lärare med utländsk lärarexamen som flyttar till Sverige har och samtidigt också att få in den kompetens som ligger i det faktum att de själva har erfarenheter av att ha invandrat hit. Många elever i den svenska skolan har just de erfarenheterna men möter i dag alldeles för få vuxna i skolan som delar den erfarenheten. Jag är ganska övertygad om att den som har den erfarenheten har en alldeles särskild kompetens att betona vikten av att man skaffar sig goda språkkunskaper så att man har ett språk att kommunicera på. Det är också det som förslaget går ut på. Det står ingenstans att man inte ska behöva kunna svenska som lärare, utan tvärtom stryks det under att det inte är en kvalitetsförsämring och att man ska ha de nödvändiga kunskaperna i svenska, men att man vill formulera det på ett sådant sätt att man inte utestänger den som inte har svenska som sitt modersmål från början. Jag tycker, i internationaliseringens tider, att det är ett ganska rimligt förslag. Jag skulle som sagt uppskatta om vi förde debatten om det som faktiskt står och vad vi menar och låter åsikterna gå isär på de punkter där vi är oense om inriktningen, för det finns sådana punkter också naturligtvis. Men svartmålning har skolan aldrig någonsin mått bra av. Jag tyckte att det var bra när Sofia Jonsson tog fram en helt annan bild av vad skolan faktiskt kan åstadkomma, nämligen barn som har ett rikt och bra språk.

Herr talman! Eva Johansson anklagar oss för att vi skulle skapa fallgropar till elever som har det svårt efter grundskolan. Det handlar om det individuella programmet. Inte alls! Men Eva Johansson själv företräder ett parti som har skapat en grundskola där alla barn ska lära sig ungefär lika mycket på ungefär samma sätt på ungefär lika lång tid och vid ungefär samma tillfälle i livet. Det här anser inte vi vara förenligt med den syn som jag delar och som Eva Johansson påstår att hon har, nämligen att barn är olika. Därför funderar jag naturligtvis på: Hur kan Eva Johansson påstå att det att man ska se över det individuella programmet skulle ha att göra med att man skapar fallgropar? Tvärtom! Vi vill ha en flexibel skola där vi skapar möjlighet för de elever som inte är beredda att gå in i detta fyrkantiga system. Vi vill ju lösa upp fyrkantigheten och få en flexibel skola som gör att eleverna kan utvecklas och nå de mål som grundskolan ger. Hur tänker sig socialdemokraterna när det gäller det här?
Herr talman! Det är när man inte är beredd att i gymnasieskolan ta emot elever som vill komma vidare i sin utveckling som jag är rädd för att vi stänger vägen för många som känner att det är en utveckling just att komma vidare - in i en annan skolform, men framför allt för att få följa med sina kamrater när de går vidare. Det tror jag är en väsentlig del: att inte ställa en del elever utanför där. Det har inte ett dyft med grundskolans ansvar att göra. Där är vi fullständigt överens om att grundskolan har ett mycket stort ansvar för att göra allt som går för att se till att varje elev har de kunskaper med sig som man behöver för att kunna komma vidare på de nationella programmen. Men för de elever som nu inte har det kan vi inte säga: Då tänker vi bort er! Vi vill också satsa på dem. Jag tycker att det är angeläget att se till att deras första år i gymnasieskolan inte är bortkastat sedan, utan att de kan få följa de delar av ett nationellt program som de faktiskt klarar av och vill gå in på, och kunna tillgodoräkna sig det sedan, så att man inte får dessa återvändsgränder som blir till stupstockar för väldigt många. Och det är här jag tycker att ni har en alldeles för njugg inställning till de här eleverna. Jag skulle önska att det vore lika många från de borgerliga partierna som ställde sig upp här och pratade om de här elevernas möjligheter som vi hade i den förra debatten om de funktionshindrade eleverna. Det är viktigt det också, men här är det en grupp elever som i och för sig är större, men där man inte är lika generös, tycker jag.
Herr talman! Med det svaret kan jag bara tolka in ett erkännande av att ni inte har lyckats med den målrelaterade grundskolan. Vi tycker tvärtom att det är väldigt viktigt att eleverna får känna sig godkända efter grundskolan och att de når fram till det. Sedan vill vi ha en väldigt mjuk och flexibel lösning, men någonstans må vi nog ta ansvar för att vi har ett målrelaterat system. Jag vill övergå till en annan fråga som också egentligen handlar om toppstyrning och det är: Varför är det bara ett åttiotal kommuner, som man ovanifrån väljer ut, som får vara med om att pröva att inte ha någon nationell timplan? Varför kunde man inte i den frågan låta alla de skolor som är långt framme i sin utveckling få vara med och pröva icke timplansbunden undervisning?
Herr talman! Ett åttiotal kommuner ger utrymme för en mycket omfattande försöksverksamhet, och det är få gånger som en försöksverksamhet av den här karaktären ges den omfattningen, särskilt som det inte handlar om 80 skolor utan betydligt många fler. Jag hoppas att det är så många kommuner som kommer fram till att man faktiskt vill delta i försöket, därför att det ställer också väldigt stora krav på kommunerna när det gäller uppföljning och utvärdering av verksamheten. Jag vet att det är många som är intresserade, men jag vet också att det är många som blir tveksamma när de ser vilka krav som ställs. Men det är alltså ingen liten försöksverksamhet det handlar om. Vi är inte beredda nu att fatta ett beslut om att ta bort timplanen, som en obegränsad försöksverksamhet skulle kunna ge som resultat, utan att ha resultaten från de här försöken och se vilka instrument vi kan få fram för utvärdering och uppföljning. Det här är ingenting som så att säga enbart är politik i den här kammaren, utan det handlar ju om en skola för väldigt många barn och ungdomar som ska vara bra, och vi måste kunna ta ansvar för de beslut vi fattar. Jag är den första att hålla med om att grundskolan i dag inte lyckas med det som är dess uppdrag fullt ut, nämligen att se till att alla elever får med sig de kunskaper och de godkända betyg i ämnen som de ska ha till gymnasiet. Det är ett tillkortakommande, och det är därför det är så viktigt att vi ständigt bedriver en utvecklingsverksamhet, att vi ger frihet för en utvecklingsverksamhet ute i skolorna, att vi ger resurser till den, att vi förändrar lärarutbildningen och allt det här som ligger i pipelinen nu och som vi försöker med; inte minst en förskola för alla barn som är en bra grund att stå på.
Herr talman! Låt mig börja med att vara positiv. Eva Johansson efterlyste ju någonting positivt från vårt håll, och vi är positiva till det försök som nu kan åstadkommas i de här kommunerna vad gäller den avskaffade timplanen. Vi tror att det är ett steg i rätt riktning. Vi hade också hoppats att få gehör för vår syn på att detta också måste mätas på ett bra sätt, nämligen ett kvalitetsinstitut, men det kanske vi kan återkomma till längre fram när insikterna har infunnit sig. Jag vill ta upp två saker i övrigt. Här nämns då att vi vill inrätta stupstockar i den svenska skolan. Det må jag säga: Det var verkligen att kasta sten i glashus, om man uttalar det som socialdemokrat! Vad kan man säga annat, när vi vet att av de elever som går ut gymnasieskolan är det bara 43 % som går igenom fyra år av gruppen invandrarelever, om man nu får uttrycka sig på det sättet. Bara åtta av tio läser faktiskt alla fyra åren och tar studenten, som det hette förr i tiden. Det är väl om något ett bevis på att det här inte riktigt fungerar. Så är det någon som har byggt in stupstockar så är det väl i så fall socialdemokraterna. Jag skulle vilja fråga om det här med det svenska språket. Vi är mycket kritiska till att förändra det här. Om man läser innantill i propositionen, vilket jag tänkte få göra här, står det så här: "Samtidigt får avkall inte göras på nödvändiga kunskaper i svenska språket som behövs för att göra ett fullgott arbete som lärare. En sökande bör ha de kunskaper i svenska språket som behövs." Punkt. Hur ska man tolka det? Det går ju nämligen inte att begripa egentligen. Behövs för vad då? "Behövs" enligt vårt sätt att se innebär att ha sådana kunskaper att man är ett föredöme språkligt sett för dessa elever som verkligen behöver ha ett bra föredöme.
Herr talman! Nej, det går att göra olika tolkningar av vilka svenskkunskaper som behövs, likaväl som det går att göra olika tolkningar av vad som behövs för att kunna anse sig behärska det svenska språket. Jag är inte säker på att jag klarar en sådan granskning. Det är därför som vi också säger, som framgår både av propositionen och utskottsbetänkandet att ansvaret för att bedöma en utländsk lärares kunskaper i svenska flyttas över från skolhuvudmannen till Högskoleverket. Vi utgår från att den som söker ska få lov att dokumentera sina kunskaper i svenska. Det är alltså inte så att det räcker med att kunna skrika ikapp med bandsågen. Däremot har den formulering som har funnits tidigare tolkats som en diskriminering av invandrade lärare. Det är en förlust för svenska skolan att inte kunna ta tillvara dem. Vi vill hitta en bättre väg att komma fram på. När det gäller kvalitetsuppföljning och utvärdering och uppföljning av skolan över huvud taget är vi överens om att det är nödvändigt med en sådan. Det är kanske en av de allra viktigaste uppgifterna för oss i framtiden att hitta bra instrument. Jag är inte säker på att det fristående institut som moderaterna förespråkar är den bästa vägen. Vi håller nu på att "tagga upp" Skolverkets arbete på detta område. Jag är i varje fall inte nu beredd att säga att det arbete som knappt har hunnit att ta sin början med nämnden är misslyckat. Nu vill vi se vad det kan ge. Jag tycker att inspektörernas arbete har lovat ganska mycket. Vi har fått intressanta rapporter från dem som ligger till grund för jobbet både för oss och för regeringen.
Herr talman! Det var intressanta synpunkter. Jag går till det sista först. Jag tolkar det som att det nu finns insikt om att det behövs göras någonting åt granskningen av den svenska skolan på ett annat sätt än som görs i dag, och det är bra. Sedan erkänner Eva Johansson här att det är en luddighet i texten som kan tolkas lite grann som man vill. Det är naturligtvis oroande att också majoriteten tycker det. Då har vi alltså inte haft fel som har skrivit i debattartiklar i bl.a. Svenska Dagbladet att vi är oroade för hur det är skrivet. Eva Johansson menar med andra ord att det är viktigt att lärarna i svenska skolan har en dokumenterad kunskap och är språkliga föredömen för våra elever och att Eva Johansson också är beredd att arbeta för att oklarheten undanröjs så att det inte råder något missförstånd på någon punkt att det är ett krav att man ska kunna god svenska om man ska vara lärare i den svenska skolan.
Herr talman! Detta borde inte vara någon överraskning för Anders Sjölund eftersom det står i de handlingar som vi har behandlat och som vi också tagit ställning till ord för ord i utskottet. Vi hyser inga delade meningar på den punkten. Det är knepigt i politisk debatt ibland. Anders Sjölund säger att det är bra att vi socialdemokrater nu har kommit insikt om att vi behöver granska skolans resultat. Det tycker jag är ett märkligt uttalande. Det tyder på att Anders Sjölund inte har någon som helst respekt för att vi har en ganska likartad uppfattning också på den punkten. Det är en av våra allra viktigaste uppgifter som politiker att följa upp de beslut vi fattar och se vad det blir av det. Det är den enda chansen att få ett vettigt underlag för nästa steg, inte för att kritisera, klanka ned på och måla svart, utan som underlag för att kunna komma vidare i det politiska arbetet och göra verksamheten bättre. Också om detta är vi överens. Jag förstår inte varför det ska låta på det här lite gnissliga sättet. Jag tycker att vi i stället skulle ta som utgångspunkt att vi har väldigt mycket gemensamt. Svenska skolan skulle må bra av att veta att vi som politiker har en tämligen samlad syn i många frågor på det uppdrag som vi ger till skolan som organisation. Det skulle kännas tryggare och bättre för många som jobbar där.
Herr talman! Eva Johansson talar i sitt anförande om en skola för alla, hur viktigt det är att stärka skolan och se till eleverna blir godkända och kan uppnå kunskapsmålen. Det tycker jag är bra. Det behövs verkligen nya grepp inom skolan och i skolpolitiken. Inför sommaren kunde vi återigen se hur en stor andel av eleverna från grundskolan gick ut utan godkända betyg. Det är flera saker som jag tycker att man ska förändra. Man ska se över lärarrollen och se till att man får flera lärare i skolan. Man ska göra skolan mer flexibel. Skolan ska få mer resurser för att stärka både kompetens och lärandet. Vi i Centerpartiet har en idé till. Den idén har socialdemokraterna valt att inte ens diskutera och knappt kommentera heller. Det handlar om att ge individuella studieplaner till varje elev. Det innebär en möjlighet ända från årskurs ett att eleven, läraren och föräldern tillsammans kan se vad eleven som enskild individ kan lära under det närmaste halvåret. Hur kan jag som elev utvecklas?
Herr talman! Vi har diskuterat också detta. Utskottet skriver i utlåtandet att vi utgår ifrån att det kan bli aktuellt i en del fall, kanske i många fall eller i alla fall. Det vet vi inte. Men vi tycker inte att vi behöver reglera detta centralt. Vi är inte fullt så centralistiska som Sofia Jonsson.
Herr talman! Det är ett lite konstigt uttalande från Eva Johansson. Alldeles nyss i debatten innan hade man direkt konkret förslag på hur varje elev skulle lära bäst genom statliga beslut. Men just när det gäller att stärka eleven i sig, att låta varje elev utvecklas i sin takt i den nya skolan, säger man: Nej, det går inte. Det ska inte vara bestämmelser kring det. För mig är det oerhört viktigt att stärka eleven, ge lokala förutsättningar och ge lärare och föräldrar förutsättningar så att barnet, eleven, ska kunna utvecklas och få godkända kunskaper. Det är det kunskapsmål vi sätter upp här i riksdagen som vi vill att eleverna ska nå. Jag tycker att det är viktigt att vi har nationella mål. Jag tycker att det är viktigt att vi fattar beslut här inne i kammaren som gör det möjligt för eleverna att få bra kunskaper.
Herr talman! Vi har ingenting emot att det upprättas individuella utvecklingsplaner eller studieplaner för varje elev om man tycker att det är ett bra arbetssätt. Men vi har fullt förtroende för att de professionella i skolan tillsammans med elever och föräldrar klarar att göra den bedömningen och att det inte behövs något påbud från Sveriges riksdag. Det är en fråga för professionen. Vi vill försöka att upprätthålla det som läroplanen går ut på. Det är en målstyrning där vi inte är inne och petar i varje detalj och säger hur det ska vara. Vi har förtroende för dem som arbetar ute i skolan och för elever och föräldrar.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 5. Jag ska inte kommentera alla delarna, men jag vill kommentera en sak i Yvonne Anderssons anförande. Det gäller kurserna inom de estetiska ämnesområdena idrott och hälsa och den kommunala vuxenutbildningen. Det måste väl ändå vara ett misstag. Jag tyckte att Yvonne Andersson nästan fick det till att de som nu väljer att läsa dessa ämnen och tycker att de är viktiga, något som också jag tycker, inte skulle få betyg. Det måste vara ett misstag, Yvonne Andersson. På s. 12 står det klart och tydligt att:"Utskottet vill understryka att vuxna som läser Estetisk verksamhet eller Idrott och hälsa A inom komvux skall kunna på betyg på dessa kurser. Sådant betyg redovisas i s.k. samlat betygsdokument och kan åberopas för att uppfylla särskilda behörighetsvillkor". Det är det viktiga, inte att göra det till ett kärnämne och ett obligatorium. Som vi vet är det väldigt många vuxna som läser på komvux under stor tidspress. Om man skulle göra detta till ett obligatorium skulle det också kunna rendera kommunerna stora kostnader. Däremot har jag inte sagt att jag inte tycker att det är viktigt att även vuxna rör på sig och att även vuxna får möjligheter till skapande verksamhet. Jag skulle vilja kommentera en sak till som har tagits upp i debatten, nämligen den befarade kvalitetssänkningen. Man säger att detta skulle medföra kraftiga försämringar av skolans arbete med svenska språket - så står det faktiskt i den borgerliga reservationen. Så är det givetvis inte. Förtydligandet av skollagen när det gäller lärare med utländsk lärarutbildning, deras behörighet och vilka krav på kunskaper i svenska man bör ställa på dem betyder inte att vi på något sätt tummar på kvaliteten på svenska språket. Däremot finns det väldigt goda skäl för att göra denna förändring. Dels har detta annars en diskriminerande effekt, dels är begreppet behärska svenska språket ett mycket oprecist begrepp. Det är oklart vad detta innebär, och det är oklart vem som ska bestämma vad som är perfekt. Ska detta tolkas så att man ska kunna tala svenska så flytande att det kan jämställas med modersmålet så är det ett mycket högt ställt krav. Jag tror att det finns en fara i att överdrivna krav på korrekthet i uttal och satsmelodi och på en fläckfri svenska kan slå över i kravet på att vara svensk. Med all respekt för mina kamrater i utskottet - jag vill inte på något sätt påstå något - vill jag ändå säga att bakom språkdiskussioner - inte här i kammaren kanske - kan naturligtvis ligga en vällovlig omsorg om elevernas språkutveckling. Men de kan också dölja drag av främlingsfientlighet. Jag säger dock inte att det är så här i riksdagen. Men när vi tittar på arbetsmarknaden, där vi vet att ungdomar med invandrarbakgrund har mycket svårare än svenska ungdomar att få jobb, ser vi att man ofta hänvisar till att ungdomarna har bristande kunskaper i svenska. Men det är inte alltid sant, utan detta är en attityd och ett sätt att dölja någonting annat. Jag menar att det är självklart att behovet av kunskaper i svenska kan vara olika för olika lärare och att det kan hänga samman med ämnets karaktär och med elevernas ålder och mognad. Vi är ju överens om i de olika politiska partierna att det är oerhört angeläget att antalet lärare med invandrarbakgrund ökar i skolan - också med tanke på den kommande lärarbristen. Drygt en femtedel av alla barn har i dag utländsk bakgrund. I Rydskolan i Linköping, varifrån jag kommer, har 30 % av eleverna invandrarbakgrund men ingen av lärarna. För att eleverna ska kunna känna sig trygga och trivas i skolan och även vara mottagliga för inlärning är det väldigt viktigt att de har en bra kontakt med sina lärare. Barn behöver någon att identifiera sig med och även bli bekräftade av. Barn behöver se människor som de upplever vara lika dem själva i olika roller, och även i roller som kan förknippas med inflytande och goda arbetsvillkor. Det är också viktigt att de "svenska" barnen får möta människor med olika etnisk tillhörighet på olika positioner och i olika yrken i samhället - även i skolan. Därför menar jag att bestämmelsen i skollagen som den ser ut i dag i onödan begränsar möjligheten att rekrytera personer med invandrarbakgrund till jobbet som lärare. Lärarrollen har förändrats, och det märks särskilt tydligt i de mångkulturella skolornas rörliga, sökande och experimenterande miljö. En lärare måste kanske i dag vara mer privat och personlig i sitt förhållningssätt än tidigare. En av skolans viktigaste uppgifter är att överbrygga motsättningar och underlätta perspektivbyten. Därför är det viktigt att ha lärare med invandrarbakgrund som har erfarenheter och kunskaper som inte andra har. De är viktiga komplement i lärarlagen och i undervisningen. Förmågan att kommunicera är inte bara verbal. Den sker inte bara med ord, utan med kroppsspråket, bilder, musik och rörelse. Vi var på besök på Danshögskolan i går och såg den entusiasm som lärarna jobbar med där. Detta var lite korta kommentarer kring språket. Jag vill också säga att vi i Vänsterpartiet slår bakom slopandet av timplanen. Men vi tycker att det är klokt att man först bygger upp och får erfarenheter av en försöksverksamhet. Det finns väldigt mycket positivt med att slopa timplanen, men det är inte helt problemfritt. Många lärare som jag har pratat med hyser farhågor för att de praktisk-estetiska ämnena kan hamna i farozonen och få färre timmar.

Herr talman! Att vice ordföranden i utbildningsutskottet inte vet vad utskottet fattar beslut om och diskuterar är bekymmersamt. På s. 10 i betänkandet står att läsa på åttonde raden: "Regeringen anser vidare att betyg i kurserna Estetisk verksamhet och Idrott och hälsa A inte skall kunna tas med i slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning." Då har jag läst det för Britt-Marie Danestig. Det är också märkvärdigt att Vänsterpartiet inte står upp för estetisk verksamhet och dess betydelse alldenstund Britt-Marie Danestig påstår att hon är orolig för timplanen och för att de estetiska ämnena ska försvinna. Det verkar som att det är relativt dubbla budskap i Vänsterpartiet om de estetiska ämnena. Dessutom är det bekymmersamt att det inte ska ställas lika höga krav på de svenska språkkunskaperna om man bor och undervisar i invandrartäta områden. Jag trodde för min del att det kanske var ännu viktigare med väldigt goda språkkunskaper där för att på ett gott och bra sätt kunna undervisa och lära sig att förstå andra kulturer. Det gäller ju också att förstå invandrarbarn och vara tydlig när det gäller deras lärande av språket.
Herr talman! Jag ska svara på den första frågan. Ja, visst står det så - det är helt riktigt. Men det gäller slutbetyget på gymnasial vuxenutbildning. Högst upp på s. 11 står det: skulle göras till kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning, liksom de är det i gymnasieskolan, skulle dessa kurser bli obligatoriska för att få slutbetyg från vuxenutbildningen." Det är det som det gäller. Det kommer inte med i slutbetyget, men däremot får man med det i det samlade betygsdokumentet och man kan åberopa det när det gäller särskilda behörighetsvillkor för studier på högskola eller universitet. Det är väl ändå det som är det viktiga! Om ämnena görs till kärnämnen och ska in i slutbetyget innebär det ett obligatorium - och det tror jag faktiskt inte att de vuxna vare sig vill ha eller är betjänta av i det här fallet. Jag betonar att det inte på något sätt är meningen att man ska försämra kvaliteten på undervisningen i svenska. Men behärska är ett statiskt och väldigt svårt begrepp. Det är också svårt att tolka. Det ändrar vi nu så att man mer kan se på varje individs kompetens vid själva anställningen. Det tycker jag är väldigt bra.
Herr talman! Jag har inte nämnt något annat än slutbetyg i det jag har anfört. Jag tycker att det är väl så viktigt med ett slutbetyg. Samtidigt vill jag passa på att fråga vad Vänsterpartiet anser att det gör för skillnad om det är en 18 åring eller en 24-åring som får slutbetyget? Varför ska 18-åringen behöva det och inte 24-åringen? Det är en intressant fråga om hur man kan skilja mellan ungdomar och vuxna på det sättet i en målrelaterad skola. Om det är ett luddigt begrepp att tala om att behärska svenska språket är det väl inte mindre luddigt att uttala sig om i vilken grad eller hur mycket kunskaper som behövs i svenska språket? Behövs är väl om något ett flummigt begrepp. Det är svårt att relatera till och svårt att tolka var den nivån ligger.
Herr talman! De flesta som läser på komvux gör det därför att de vill komplettera sina kunskaper. Antingen vill man konkurrenskomplettera eller också vill man behörighetskomplettera sina betyg. Det hör ihop med vuxenheten. Jag sade att jag tycker att det är viktigt att även vuxna människor rör på sig och får tillgång till skapande verksamhet men det är just detta att göra det till ett obligatorium som kristdemokraterna och Yvonne Andersson vill som jag vänder mig mot. När man är 18 år räknas man som vuxen. Ska vi då göra idrott och hälsa eller något annat obligatoriskt även på universitet och högskolor? Det här hör ju ihop med att det är obligatoriskt. Jag skulle kanske kunna vända på saken och fråga: Vad menas med att behärska ett språk? Vilka kunskaper ska man då ha i språket? Jag tycker att det är svårt att egentligen definiera det begreppet. Yvonne Andersson kan kanske göra det åt mig. Jag tror att det här blir en mycket mera flexibel lösning, utan att man behöver tumma på kvaliteten. Man kan se på sökandens bakgrund och bedöma hur sökanden stämmer överens med behoven på den enskilda skola som det gäller.
Herr talman! Britt-Marie Danestig kommer flera gånger tillbaka till detta med att det är viktigt att inte tumma på kvaliteten vad gäller det svenska språket och det håller jag med om. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Precis som Britt-Marie säger i sitt anförande är vikten av det svenska språket stor, vad gäller både elever som inte är invandrare och elever som är andra eller tredje generationens invandrare. Det är viktigt att kunna behärska svenska språket. Detta är viktigt för den egna vidareutvecklingen och för att kunna hantera ett bra arbetsliv och klara av högre studier om man så väljer. Jag tycker att det är en rättighet för eleven att kunna få godkända kunskaper och ett bra språk. Men jag blir också lite fundersam. Sedan det här förslaget kom har jag haft diskussioner med många lärare - både lärare med invandrarbakgrund och svenska lärare - och de är väldigt förvånade och även väldigt skeptiska till det här förslaget. En del har t.o.m. sagt att det här förstärker uppfattningen att bara detta att man talar svensk med brytning betyder att man är mindre värd eller inte kan svenska över huvud taget. Vi kan väl vara överens om att det inte handlar om dialekter eller mindre brytningar. Britt-Marie Danestig frågade tidigare vad begreppet att behärska svenska innebär. För mig är det att kunna ha ett bra ordförråd, att kunna grammatik och att kunna uttrycka sig väl. Det gäller att föra vidare den pedagogiken till eleverna, som har rättigheten att få lära sig bra svenska.
Herr talman! Ser inte Sofia Jonsson att det nu faktiskt finns en öppning mot att vi kanske kan få in fler människor med invandrarbakgrund som lärare vid våra skolor och att det skulle kunna tillföra skolan någonting oerhört positivt? Speciellt skulle de barn som har den här bakgrunden tillföras någonting som är väldigt positivt. Det kan vara lite skillnad beroende på vilket ämne man ska undervisa i när det gäller språkkunskaperna. Det är klart att man ska göra sig väl förstådd men det är en avsevärd skillnad mellan att göra sig väl förstådd och att behärska ett språk. Det finns dock vinster att göra på att i våra svenska skolor också få in människor med nämnda erfarenhet. Jag tycker inte att det är tillfredsställande att barn på skolan i Linköping, där 30 % av barnen har de här erfarenheterna och har nämnda bakgrund, under sin skoltid inte möter någon lärare som de i det här avseendet kan identifiera sig med.
Herr talman! Skolan är först och främst till för eleverna. Det är eleverna som har rättigheten att kunna lära sig saker och rättigheten att få godkända kunskaper - alltså precis det som vi har beslutat om här i riksdagen. Skolan ska ju utvecklas och anpassas efter eleverna. Det tycker jag är oerhört viktigt. I ett anförande tidigare i dag läste jag ur boken Varför älskar jag så? och tog upp skolan i Rinkeby som har satsat oerhört mycket på svenska språket. Många invandrarbarn som har fått ta språket till sig har utvecklats och fått självkänsla, vilket jag tycker är oerhört viktigt. Danestig att detta är ett led vad gäller möjligheterna att öka rättigheterna för eleverna att kunna se att de får godkända kunskaper i skolan?
Herr talman! Vi är överens om att skolan är till för eleverna och om att det är elevernas intressen som står i centrum. Därför är det viktigt att vi i skolan har människor som har olika erfarenheter och olika kunskaper och att barnen under sin skoltid har möjlighet att möta dem. Detta med individuella studieplaner ser jag som en av många bra idéer. Inlärningskontrakt är en annan metod. Det finns många olika metoder för att föra ett kontinuerligt samtal med eleverna om deras utveckling och studier. Detta är viktigt. Men att härifrån riksdagen reglera det och säga att det ska finnas ett slags obligatorium eller att vi ska ha individuella studieplaner tror jag inte på. I stället tror jag att varje lärare och varje skola hittar bra former för detta men de kan få styra det här själva. Sedan kan man kalla det för individuella studiplaner, inlärningskontrakt e.d. Metoderna kan variera men målen kan vara desamma.
Herr talman! Jag tycker att Britt-Marie Danestigs inlägg, faktiskt rakt igenom var ganska bra, och så var det ända fram till repliken alldeles nyss. Vi har samma uppfattning om varför vi pratar om de här sakerna. Det gäller alltså omtanken om eleverna. Men Britt-Marie Danestig snuddade vid ett slags misstanke om att vår ambition när det gäller att låta svenska språket stå starkt bland lärarna skulle ha en annan bakgrund - ett slags diskriminerande orsak eller så. Låt oss slå fast att så är det inte. Vår högsta ambition är att eleverna ska mötas av lärare som kan svenska språket. Vid flera tillfällen har vi nu fått bevis här på att det både i betänkandet och i propositionen är mycket otydliga skrivningar. Vi vet inte riktigt vad som står där. Det har vi fått bekräftat av Eva Johansson och även nu senast här. Det finns alltså utrymme för olika tolkningar. Fortfarande tolkar jag att Britt-Marie Danestigs ambition är att man ska kunna svenska på ett bra sätt. Om det råder tvekan finns det en bra metod, nämligen att gå på vårt förslag om dokumenterade kunskaper i svenska. Det är mycket lätt att ordna ett sådant system. Britt-Marie Danestig talar om att få in fler invandrarlärare med utländsk bakgrund. Jag håller fullständigt med om att det är viktigt. Men samtidigt säger Britt-Marie Danestig att det räcker med att man blir väl förstådd. Då är vi ju tillbaka till det jag sade i mitt inledningsanförande. Om man är slöjdlärare räcker det att man vet att kniv heter kniv och att bandsåg heter bandsåg - att vi gör så här. Men utbildning går inte till på det sättet, utan man måste få möta människor som kan språket i dess helhet, även de små detaljerna som invandrarelever i övrigt inte möter i sitt hem. De små detaljerna i språket ska man därför kunna möta i skolan. Detta är inte möjligt med mindre än att språket behärskas; det här ska inte förväxlas med dialekter, idiom etc.
Herr talman! I mitt inlägg var jag noga med att markera att jag inte alls trott att det bland riksdagsledamöterna finns ett dolt motiv. Däremot sade jag att det när det gäller arbetsmarknaden definitivt är så i vårt svenska samhälle. Det är tråkigt att attityder som är negativa mot invandrare och som gör att invandrares förmåga misstänkliggörs ibland döljs i termer av bristande kunskaper i språk. Jag tror att vi måste avslöja den typen av attityder och blottlägga dem därför att de skadar samhället i många olika avseenden. När det gäller detta med slöjdläraren och bandsågen ser vi den tendens som jag tycker att Anders Sjölund har, nämligen att verkligen polarisera och hårdra det här. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Alla våra elever kommer, och det finns många elever med invandrarbakgrund, att möta det mångkulturella samhället oavsett vilken skola de går i. Det är väldigt viktigt att de även under sin skoltid får möta människor som har de här erfarenheterna. Det ser jag som en styrka. Jag kan tänka mig att en person som har goda ämneskunskaper, en god pedagogisk kompetens och god social kompetens genom att undervisa i bild eller dans eller någonting annat kanske kan kompensera det att man inte helt behärskar det svenska språket. Det kan finnas andra saker som man kan delge sina elever som gäller deras växt och utveckling och som är minst lika viktigt.
Herr talman! Jag vet vad en bandsåg heter, men kan dessvärre inte använda den. Det var en fråga som jag ville ställa som handlar om en helt annan sak. Det faktum att två av tio elever i gymnasiet inte går ut inom tio års tid och att nästan hälften av våra invandrarelever lämnar gymnasieskolan är ett bekymmer för mig. Är det ett bekymmer för Britt-Marie Danestig? I sådant fall, vilka slutsatser drar Britt Marie Danestig av detta faktum?
Herr talman! Det är ett bekymmer för oss alla som sitter i Sveriges riksdag. Det är ett bekymmer som vi delar och som vi naturligtvis med all kraft måste försöka att lösa. När det gäller dessa elever är det mycket en fråga om resurser i form av tid och ekonomi i kommunerna. Där kan jag kasta tillbaka frågan till Anders Sjölund. Moderaterna har i sin ekonomi inte särskilt stor förståelse för att man skulle lägga mer pengar på kommunerna, utan de tycker att man skulle kunna lösa de här problemen, som förvisso på vissa skolor i vissa kommuner, med privatisering. Det tycker jag är ett alldeles för enkelt sätt att se på saken.

Herr talman! Miljöpartiet står bakom betänkandet och har haft samverkan kring propositionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Det här betänkandet och propositionen består av en mängd lite disparata delar, i och för sig viktiga med olika betydelse. Jag ska kort kommentera några av de punkter som det handlar om. Den kanske största och viktigaste frågan är naturligtvis den nationella timplanen och försöken med en skola där man slipper kravet på timplan. Själva förslaget är inte utformat i detalj. Det står att arbetet ska ledas av en delegation och att 80 kommuner ska delta i projektet. Det kommer naturligtvis att skrivas direktiv till delegationen, och delegationens sammanställning kommer vi förhoppningsvis att få vara med och titta på. Det är viktigt att man på ett tidigt stadium ger ganska tydliga direktiv så att den försöksverksamhet som vi nu får och som ska pågå under fem år verkligen kan utvärderas på ett enhetligt och bra sätt. Delegationen skulle sammanställas av Kommunförbundet, Lärarförbundet och skolledarna. Men jag tar för givet att t.ex. elevorganisationer också kommer att finnas med. Det som man speciellt ska titta på är väl sådant som vi förväntar att få svar på, frågor kring hur det t.ex. kommer att gå för elever som har svårigheter med ett ämne, om man får lite längre tid på sig. Det är en sådan variabel som man skulle vilja ha en utvärdering på och inskrivet att just detta ska man titta på. Har det varit till någon hjälp för eleven i det avseendet? Hur är det fördjupningsmöjligheter för elever som är speciellt intresserade av ett visst ämne? Det är en annan sådan sak där det är viktigt att man redan i starten talar om att man vill ha svar på. I vilken utsträckning har man kunnat öka temaundervisningen, projektundervisningen ämnesövergripande, osv.? Det ska bli intressant att få diskutera vilka aspekter som vi vill ha med i den utvärderingen. Sofia Jonsson ställde frågan om individuella studieplaner. Jag kan säga att här ryms också tillfälle att titta på om just individuella studieplaner kommer att bli vanligare. Det blir väldigt naturligt om man släpper på timplanekravet. För en elev lägger man upp en studieplan som är lämplig med hänsyn till elevens förutsättningar och intressen. Vi i Miljöpartiet har förordat dels att timplanerna ska bort - det är vi på väg till nu - dels att vi ska ha målet om en total individualisering, individuella studieplaner. En skola för alla och för envar. När det gäller det programinriktade individuella programmet är det inte mycket att säga om det. Det är ett steg i rätt riktning och betonar det som vi alltid tyckt har varit bra med det individuella programmet, nämligen att det leder över till ett nationellt program. Vi har också sett redan av utvärderingarna att elever som börjat på ett individuellt program och gått över på ett nationellt program har haft bra studieresultat, bättre än vad många kanske hade väntat sig. De estetiska ämnena talade Yvonne Andersson varmt om - lite utanför vad som står i propositionen och i betänkandet. Det är en fråga som vi i Miljöpartiet också har haft uppe många gånger. Vi vill ha större utrymme för estetiska ämnen. Jag ska bara kort kommentera det som Yvonne Andersson tog upp, varför inte estetiska ämnen idrott och hälsa får räknas med i slutbetyget. Det är alltså på det sättet att man har olika omfattning på slutbetygen i den vanliga gymnasieskolan och i vuxenutbildningen. Slutbetyget omfattar 2 150 gymnasiepoäng i gymnasieskolan och bara 1 970 i vuxenutbildningen. Jag har för mig att det var skälet till att man inte får räkna med de två ämnena i vuxenutbildningen därför att man då skulle kunna ta bort något av de andra ämnena som betraktats som viktiga eller kanske än viktigare när det gäller behörighet för högre studier. Jag tror som sagt att det var skälet. Frågan om lärarnas språkbehörighet kan jag väl få säga någonting om. Jag tycker inte att någon kan beskylla mig för främlingsfientlighet. Man bör uppmärksamma den utvärdering som Skolverket gjorde av undervisningen i svenska för elever med speciella läs och skrivsvårigheter. Det är alltså vanligt att många elever fortfarande har problem med läsning och skrivning. Det som tydligt framgick av utvärderingen var att inte bara svensklärare, speciallärare, sköter det här på ett icke alldeles tillfredsställande sätt, utan även lärare i de andra ämnena. Enligt läroplanen ska dessa lärare uppmärksamma svenskan. Svenska språket ska uppmärksammas av SO-lärare, NO-lärare osv. så att man gemensamt kan komma till rätta med problemet. En elev med läs och skrivsvårigheter ska inte bara tas hänsyn till i undervisningen i NO och SO utan också få hjälp och stöd. Naturligtvis får man, när man nu ska EG-anpassa det här kravet, uppmärksamma även detta och se till att det inte blir en försämring i detta redan dåliga läge. Det tror jag säkert går bra. Det är naturligtvis inte något hinder för att man ska ha lärare med invandrarbakgrund. Det är önskvärt i högsta grad, men man bör uppmärksamma problemet särskilt. Det finns väl skäl att betona detta i sammanhanget. Yvonne Andersson frågade om de fristående skolorna skulle få vara med i försöksverksamheten med den nationella timplanen. I varje fall är de med, och det står också i betänkandet, vilket gläder också mig. Tack för ordet!

Herr talman! Gunnar Goude talar här om individuella studieplaner, och nu samarbetar ju Miljöpartiet med regeringen. En fundering som jag har är alltså: Varför är inte individuella studieplaner redan genomförda? Egentligen förstår inte jag hur lärare kan ha utvecklingssamtal och hur de kan göra uppföljningar utan att det finns individuella studieplaner. De är i princip en förutsättning för detta. Det borde inte vara ett så stort steg att genomföra detta med individuella studieplaner.
Herr talman! Till att börja med tror jag att det finns individuella studieplaner. Men det är naturligtvis svårt att genomföra detta rakt över i den skola som vi har nu. En bra början är de åtgärdsprogram som finns för elever med behov av särskilt stöd, och detta finns reglerat. Men att införa en reglering som kräver individuella studieplaner utan att man säkert vet att det går att genomföra vore olyckligt. Men det finns alltså inget förbud, utan det är ett önskemål. Vi får väl hoppas att det kommer att genomsyra skolan. För den lärare som har 33 elever och dessutom en klass med vissa problem är det inte rimligt att i dagsläget kräva att det ska göras individuella studieplaner.
Herr talman! Jag tog också upp detta med estetiska ämnen. Jag kände till den här skillnaden. Gunnar Goude uttryckte också att man har valt det som är viktigt och viktigare. Under hela diskussionen om praktiska och teoretiska ämnen och kombinationen av dem tror jag att min slutsats var ganska tydlig. De ämnen som man väljer att läsa - jag har aldrig uttryckt att de estetiska ämnena ska vara obligatoriska, vilket Vänsterpartiet trodde - ska man också få slutbetyg i, och det ska man kunna tillgodoräkna sig. Det var detta som var idén. Där har vi också den bakomliggande tanken om varför vi inte uppvärderar de estetiska ämnena. De är inte lika viktiga som andra ämnen som man får slutbetyg i. När det inte ges slutbetyg i estetiska ämnen kan det inte tolkas på annat sätt än att den kunskapen inte är lika mycket värd som annan kunskap.
Herr talman! Jag tror inte att man behöver betrakta det så hårt. Det viktiga är naturligtvis att man får tillgodoräkna sig betyg i estetiska ämnen om man söker vidare till högre eftergymnasiala utbildningar där estetisk verksamhet eller idrott och hälsa krävs för att man ska kunna komma in på utbildningen. Och så är det. Sedan uppstår frågan om man ska kunna välja idrott och hälsa för att kompensera ett dåligt resultat i något av de andra ämnena, och det är där som man har känt sig lite tveksam. Det kan hända att man behöver se över poängsättningen, och det enklaste vore att man hade samma system i de två skolorna. Jag ska erkänna att jag inte har tittat på de bitarna i detalj, så jag är inte beredd att svara på detta närmare än så.

Herr talman! I detta betänkande, som innehåller förslag i olika frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, föreslås en hel del intressanta försök. Ett av de mest intressanta är att man ska pröva om den nationella timplanen kan tas bort. Det ser vi i Centerpartiet som mycket positivt, och vi vet dessutom att många lärare ser fram mot detta. Den styrning som timplanen innebär i dag känns för många som en minskad möjlighet till kreativitet i skolan. Det är också intressant att den kommunala vuxenutbildningen ska få ett kursutbud som erbjuder idrott och hälsa samt estetiska ämnen. Det värmer i själen på en "kulturarbetare", som jag känner mig som eftersom jag sitter i kulturutskottet och där förordar att vi ska satsa mycket på dramapedagoger och bildkonstnärer. Jag och Centerpartiet vill givetvis se den satsningen i skolans värld redan i förskoleverksamheten. Vi vet att barn har 100 språk, men det sägs att vi berövar dem 99 stycken. Det vill vi i Centerpartiet inte vara med om. Vi vill att barn ska använda så många språk som möjligt. Centerpartiet vill även se andra regelförändringar i skolan. Vi anser att regeringen bör öka kraven på individanpassning av utbildningen i samband med att timplanen avskaffas i ett antal kommuner och skolor. Varje elev bör få en individuell studieplan, vilket ju har diskuterats ganska mycket här under den senaste timmen. Givetvis ska den individuella studieplanen tas fram i samarbete mellan föräldrar, elever och lärare, och det gäller inte bara de kommuner som på försök avskaffar timplanen utan det ska gälla i alla kommuner. Utskottet skriver i betänkandet: "En undervisning utan nationell timplan kunna skapa ytterligare uppmärksamhet kring kvalitetsfrågorna och stimulera skolorna i arbetet med uppföljning, utvärdering och skolutveckling." Ja, det är just det som vi i Centerpartiet anser. Vi vill på intet sätt försämra baskunskaperna för eleverna. Målen i läroplanen och kursplanerna är viktiga styrinstrument som ska uppnås, men dessa kan nås på olika sätt för olika elever. Utskottet skriver också: "Målen i läroplan och kursplaner måste vara det viktigaste - inte den tid som används för att nå dit." Ja, det är ju precis det som vi i Centerpartiet tycker. Det är därför som vi vill införa individuella studieplaner för alla elever i grundskolan. Eva Johansson säger i sitt anförande att hon inte har något emot att det upprättas individuella studieplaner, men att det räcker med läroplanens målstyrning. Jag citerar vidare ur betänkandet: "Det skall finnas möjligheter till en flexibel lösning av pedagogiska insatser för enskilda elever och för grupper av elever." Är inte detta detsamma som individuella studieplaner? I skollagens femte kapitel står det om individuella program i gymnasieskolan att de kan möta elevers speciella utbildningsbehov. Utskottet är också närmast lyriskt när man säger: " - finns unika möjligheter att möta elevers olika behov och förutsättningar." Herr talman! Det är märkligt att inte samma ord gäller för elever i grundskolan. Ännu märkligare blir utskottets avstyrkande av Centerpartiets motion när man i betänkandet kan läsa att utskottet utgår ifrån att det i en del fall kan bli aktuellt att göra individuella studieplaner; det ankommer dock på lärare, elev och föräldrar att komma överens om den pedagogiska planeringen. Det är ju ordagrannt precis det som vi har sagt och som i stor utsträckning redan fungerar ute i skolorna. Med dagens utvecklingssamtal i grundskolan förutsätts det att lärare arbetar från utgångspunkten att ge eleverna individuella studieplaner. För att uppnå de mål som finns för varje årskurs i grundskolan handlar det om att få godkända betyg. Jag vet att det är många lärare som sitter i utbildningsutskottet. Men jag börjar nästan att tro att flera av dessa lärare har suttit lite för länge i riksdagen. De vet inte riktigt hur det fungerar ute i verkligheten. Om inte majoriteten i utbildningsutskottet vet att det fungerar på det här sättet i skolan blir jag nästan lite orolig. Om ni kände till det och har de intentionerna borde det vara väldigt enkelt att ställa upp på Centerpartiets motion och därmed på reservation 4 under mom. 3, vilken jag härmed yrkar bifall till. Lägg det på minnet! Jag tror att flera av er skulle kunna trycka på rätt knapp när det blir votering. I skolans värld brukar vi säga att de nya läroplanerna bekräftar det som redan är etablerat i skolan. Detta är ett sådant exempel. Efter 32 år i skolans verklighet vet jag det, och jag törs slå vad om att när det kommer en ny läroplan kommer det att stå att alla elever i grundskolan ska ha individuella studieplaner. Kristdemokraterna och Folkpartiet lyfter frågan om de individuella programmen i gymnasieskolan. Båda partierna pekar på att grundskolan ska ta sitt ansvar och sätta in tillräckligt med resurser för att alla elever ska få godkända betyg som de kan söka in till gymnasieskolan på. Även Moderaternas Anders Sjölund tog här i kväll upp att grundskolan inte klarar sin uppgift att ge tillräckliga baskunskaper. Det är så vi ser det också i Centerpartiet. Därför måste lärarutbildningen ge en bred utbildning inom dyslexi och inom dyskalkyli, alltså matematiksvårigheter, så att eleverna får den hjälp de behöver i ett tidigt skede i undervisningen. Detta är för att ge varje elev stabila baskunskaper som utvecklar dem i takt med deras egen mognadsgrad. Individuella programmet är det tredje största programmet i gymnasieskolan - ja, det talar ju sitt eget språk. Det behövs ett stöd till eleverna i grundskolan. Ger vi grundskoleeleverna individuella studieplaner redan från första början, bör vi kunna nå upp till vårt mål. Folkpartiet, Kristdemokraterna och även Moderaterna har ju samma syn, nämligen att grundskolan har ett ansvar som vi måste precisera. Visa då det genom att stödja vår reservation. Så länge som vi inte klarar målen med godkända kunskaper i grundskolan, måste vi faktiskt erbjuda individuella program i gymnasieskolan. Herr talman! En annan fråga som Centerpartiet har avvikande åsikter om är entreprenadförhållandena inom skolan. 1993:802 om entreprenadförhållanden inom skolan, så att texten i andra meningen lyder som följer: Avtalet får endast avse undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil. betecknas som estetiska ämnen, ekonomiska ämnen, tekniska ämnen och yrkesämnen. I mina öron låter det som om den nya texten är mer styrd än den tidigare, även om utskottet skriver att det inte innebär någon begränsning. Samtidigt säger utskottet att det inte innebär någon utvidgning. Vad menar egentligen utskottet med den nya lagtexten, att det varken innebär någon utvidgning eller någon begränsning? Jag tycker att det är väldigt motsägelsefullt. Den nya lagtexten låter som sagt mer begränsad än den tidigare. Centerpartiet vill därför ta bort andra meningen i 2 § för att tydligt visa att det inte ska innebära någon begränsning beträffande entreprenadförhållandena inom skolan. Herr talman! Centerpartiet yrkar bifall till reservation 6 under mom. 14 och, som jag tidigare aviserat under mitt anförande, till reservation 4 under mom. 3. Tidigare under debatten har Sofia Jonsson yrkat bifall till reservation 5 under mom. 11.

Herr talman! Förändringen som gäller entreprenadförhållanden inom skolan har Birgitta Sellén uppfattat alldeles rätt. Som det står är det ingen stor och avgörande förändring. Det finns heller ingen anledning, som vi ser det, att göra det samtidigt som Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd har fått i uppdrag att granska de här utbildningarna för att vi ska få ett underlag för en diskussion om hur de skulle kunna se ut i framtiden. När det sedan gäller detta med individuella studieplaner känner vi till utvecklingssamtalen. Många av oss i utskottet var med på den tiden då de skrevs in i läroplanen, och vi känner väl till den diskussion som var då. Den var viktig. Det är viktigt att barn och föräldrar har rätt till den här kontakten med skolan. Däremot känner vi inte att det finns anledning för oss att här i denna kammare centralt reglera och föreskriva vad utvecklingssamtalen mellan lärare, elev och föräldrar faktiskt ska resultera i, om de ska resultera i något som man kallar för en individuell studieplan eller någonting annat som man kommer överens om. Själva tanken med utvecklingssamtalen var ju faktiskt att man skulle ta ett gemensamt ansvar mellan hemmen och skolan för elevens utveckling. Det skulle där klart och tydligt kunna visas vad man hade för förväntningar på varandra. Därifrån till att föreskriva att det just ska vara ett alldeles speciellt dokument med ett speciellt namn som kommer ut av utvecklingssamtalet tycker vi är för mycket av huvudstyrning i stället för styrning av vad vi vill ha ut av dem. Det är bara på den punkten som vi skiljer oss åt.
Herr talman! När Eva Johansson talar om utvecklingssamtalen, minns dem och hur det var då låter det som det är någonting långt tillbaka i tiden. Det här är verklighet nu. Utvecklingssamtalen har alltså kommit de senare åren. Det är någonting som lärarna jobbar väldigt intensivt med och som de flesta tyckte kändes jättejobbiga när de kom. Men i dag ser de dem som en möjlighet, en utveckling, där man verkligen kan nå långt och verkligen åstadkomma individuella studieplaner. Det här är någonting som är bra. I dag är det säkert ett fåtal lärare som upplever det som en toppstyrning, utan det här är något som man vill ha. Man vill få det bekräftat att skolan är till för elevens bästa.
Herr talman! Det är bra att de tycker att utvecklingssamtalen är ett viktigt instrument, för det var det vi ville att de skulle bli. Jag vet att de förekommer i dag, för i den läroplan som lades fast för några år sedan står det fortfarande om utvecklingssamtalen. Men jag förstår inte riktigt varför Centerpartiet är så angeläget om att vi ska reglera vad som ska komma ut ur utvecklingssamtalen. Att det just ska vara ett speciellt dokument som har ett särskilt namn, att vi inte skulle ha förtroende här i kammaren för lärare, elever och föräldrar att själva kunna bedöma vad som ska komma ut av samtalen och hur detta ska dokumenteras begriper jag inte varför ni är så angelägna om. Vad är det som gör att ni absolut måste ha det här namnet och inte kan godkänna någonting annat. Skriver vi in begreppet individuell studieplan måste det ju få något slags innehåll som skrivs fast. Om man nu är ense om att det är en annan slags överenskommelse som passar bättre, varför ska då vi reglera detta? Detta begriper inte jag, för Centern brukar ju inte driva den här typen av centralistiska idéer annars.
Herr talman! Det här handlar om att vi varje vår ser hur många som inte når upp till målen, som alltså inte har godkända betyg. Diskussionerna uppstår ute i skolorna om hur man ska nå detta. Man vill ha styrinstrument som talar om hur man ska klara det här. Grundskolans personal mår dåligt av att det är så stor andel elever som lämnar årskurs nio utan godkända betyg. Därför är detta någonting som man vill ha. Vi har lyssnat till personalen.

Herr talman! De regeländringar som vi diskuterar i dag handlar om sådant som vi har debatterat många gånger det senaste året. Att så många elever verkligen misslyckas i gymnasieskolan i dag ger naturligtvis anledning att fortsätta denna debatt. För oss folkpartister är det uppenbart att grundskolan och gymnasieskolan måste göras om i vissa väsentliga delar för att verkligen bli en skola för alla. Det måste bli fler möjligheter för eleverna att välja studieinriktningar. Eleverna måste få stöd betydligt tidigare i grundskolan. De får inte glömmas bort och skickas vidare genom hela skolsystemet utan tillräckliga kunskaper för att få gå vidare. Det individuella programmet som regeringen nu fortsätter att försöka rätta till har misslyckats. Det var tänkt som ett undantag för elever som kommer till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Men i dag är det, som sagts här, det tredje största programmet, och bara 16 % av eleverna lyckas efter tre år ta sig igenom med riktiga betyg. Felet ligger inte i hur skolorna arbetar med det individuella programmet, utan felet är att elever börjar gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Felet är dessutom att gymnasiet sätter upp mål som begränsar elevernas valfrihet. Herr talman! En elev som får gå vidare till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper drabbas hårt och får mycket svårt att komma igen. Den eleven skulle vara mycket mer hjälpt av att vi verkligen följde grundregeln att ingen får börja i gymnasiet utan att ha godkänt i svenska, engelska och matematik. Och grundskolan ska göra de riktigt stora insatserna långt ned i åldrarna. Det är grymt när en elev först efter nio år upptäcker att kunskaperna inte räcker till. I stället föreslår regeringen nu ett förtydligande av regeln om det individuella programmet. Men det blir en föreskrift som inte kommer att betyda någonting. Om regeringen i stället hade föreslagit ett förtydligande av kravet på grundskolan att ge eleverna tillräckliga kunskaper, då hade vi kunnat hoppas på en positiv förändring. I propositionen föreslås också en ändring, som har diskuterats här, av kravet på lärare från andra länder att behärska svenska språket. Regeringen säger att den gamla formuleringen om att behärska svenska språket skulle kunna vara diskriminerande. Jag har svårt att förstå det argumentet, eftersom jag tycker att ett krav på lärare att behärska svenska språket eller, som vi säger i reservationen, att ha dokumenterade kunskaper inte kan vara diskriminerande. Snarare är det väl en förutsättning för att kunna arbeta i en svensk skola. Jag vet att våra kompetenta lärare med invandrarbakgrund både vill och kan skaffa sig kunskaper i svenska språket. Jag vet också att många av dem inte alls anser sig hjälpta av att staten går ut och säger att man inte förväntar sig att de utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Slutligen har regeringen i denna proposition också tagit upp frågan om entreprenad i skolan. Då kan regeringen bara tänka sig lärare inom yrkesämnen där man köper upp tjänster utifrån. Men regeringen kan inte tänka sig det när det gäller svenska, engelska och matematik. Jag förstår inte den inställningen, att vissa ämnen skulle lämpa sig mindre bra än andra för att man i olika sammanhang skulle skaffa tjänster utifrån. Det måste vara möjligt för en kommun att beställa t.ex. undervisning med en särskild pedagogisk profil även i språk eller naturkunskap utifrån, t.ex. från ett lärarkooperativ eller från andra privata anordnare. Här liksom i många andra sammanhang vinner den svenska skolan på att man är öppen för nya lösningar och variationer i systemet. Herr talman! För att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 11.
Herr talman! Jag ska ställa en mycket kort fråga till Ulf Nilsson. Varför vill Folkpartiet hindra unga människor som vill följa gymnasiekurser i vissa ämnen på ett program som de är intresserade av samtidigt som de får möjligheter att skaffa sig de kompletterande kunskaper som behövs för att komma in på det nationella programmet helt och hållet? Vad ligger bakom den tanken?
Herr talman! Det enkla svaret är att verkligheten ser ut på ett sådant sätt att elever går vidare från grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska och matematik. De får läsa vissa gymnasieämnen. Dessa gymnasieämnen förutsätter vissa kunskaper i svenska och matematik. Därför misslyckas så väldigt många. Däremot vill Folkpartiet ge betydligt fler människor möjlighet att läsa på gymnasiet med en annan ambitionsnivå när det gäller studieinriktningen för att de inte ska behöva känna detta ständiga misslyckande och i stället ge eleverna möjlighet att komplettera senare som vuxna med en lärlingsutbildning, med mer yrkesinriktad utbildning. Men denna teori att alla elever ska uppnå högskolebehörighet är en teori som gör att jag måste fråga er socialdemokrater: Hur länge ska vi misslyckas utan att erkänna att vi måste göra något åt detta? Det är alltså 30 % av eleverna som går ut gymnasieskolan utan att ha ett riktigt gymnasiebetyg.
Herr talman! Jag har svårt att tänka mig en sämre stimulans för en ung människa som faktiskt vill komma vidare när det gäller kunskap och utveckling än att säga: Stopp! Vi har inte plats för dig. Jag begriper inte hur Folkpartiet har hamnat på denna linje. Vi har ju tidigare upplevt att Folkpartiet ändå har haft en progressiv utbildningspolitik. Men nu är man tillbaka i ett parallellskolesystem som inte hör hemma i modern tid. Vi har inte råd att stoppa människor som vill skaffa sig kunskaper. Vi behöver all kunskap som finns att få i det här samhället.
Herr talman! Jag tycker inte att vi har råd att låta en massa människor genomgå flera års utbildning som leder till ett misslyckande och till en situation där man har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det är både omänskligt och oekonomiskt. Det är bättre att ärligt tala om för människor var de står och vad de behöver kunna för att gå vidare.

Herr talman! Det var för drygt fem år sedan som den dåvarande borgerliga regeringen lade fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet. Den var ett led i regeringens strategi att följa upp utvecklingen inom skolan. Tyvärr måste jag konstatera att det inte har hänt så mycket inom skolan på nationell nivå efter regeringsskiftet 1994. Då talade regeringen mycket om förnyelse, kreativitet, valfrihet och mångfald. En huvudtanke var att skapa en grund för att fler människor ska ta ansvar. Det gäller främst lärare, föräldrar och inte minst elever, de som är mest berörda av skolan. I den utvecklingsplan som vi nu diskuterar är en stor fråga allmän förskoleverksamhet för fyra och femåringar och genomförande av maxtaxa inom barnomsorgen. Det är för oss inte tänkbart att acceptera ett förslag som betyder att föräldrarnas valfrihet sätts ur spel och där deras möjlighet att själva välja formen för barnomsorg nästan helt omöjliggörs, inte genom en förbudslagstiftning, men genom en ekonomisk styrning. Man talar också om att studera hur skollagen ska utformas så att kommunens ansvar för utbildningens kvalitet och likvärdighet ska bli tydlig. Detta sker alltså åtta år efter kommunaliseringen av skolan. Jag tycker att det hade varit intressant om regeringen hade presenterat en bild av hur skolan fungerar i dag. Jag menar en bild som bygger på alla de fakta som faktiskt finns och som ger ett ganska blandat intryck av skolan år 1999. Vi läser ju dagligen skräckskildringar om den svenska skolan - om oro, skolk, hur okvädningsord drabbar både elever och lärare och över huvud taget om en miljö som är allt annat än lämplig för studier och inlärning. Även om skillnaden är stor mellan olika skolor och olika kommuner så är tusentals elever, lärare och föräldrar alltför bekanta med sådana miljöer. Skolans viktigaste uppgift är att fokusera på lärande och kunskaper. Men det är klart att om det inte finns en bra miljö för inlärning saknas det också en bra miljö för att fostra barn och ungdomar. Huvudansvaret för fostran måste alltid förbli föräldrarnas, men särskilt där en god hemmiljö saknas krävs det än mer av skolan för att osäkra och vilsna barn och ungdomar ska få en bra grund att bygga vidare på. Vi är faktiskt oroliga över alla de rapporter som kommer om bristande ordning och skolk i skolan. Jag har under den senaste veckan följt en debatt om skolan i Sydsvenska Dagbladet som visar på en skolmiljö som är helt oacceptabel. Att stänga skolan har framförts som ett alternativ, alltså att stänga en skola som är obligatorisk för eleverna. Det gäller också en kommunal skola. Utbildningsdirektören i Malmö föreslår ett invandrarstopp i skolorna. Förslaget stöds av många lärare. Detta kunde jag läsa i tidningen häromdagen. Dessa varningssignaler måste vi ta på stort allvar. Det är därför som vi vill koncentrera våra resurser på grundskolan, den obligatoriska skolan. För många elever känns skolan alltmer meningslös. De blir passiva och inaktiva när det gäller studier men tyvärr ofta aktiva i att skapa problem i skolan. Grundskolan lyckas inte med sina uppgifter, sade Eva Johansson här alldeles nyss. Grundskolans ansvar måste förtydligas. Det får inte vara så att grundskolans elever automatiskt förs vidare till gymnasieskolan utan nödvändiga kunskaper. Det måste vara helt klart vilka förkunskaper som krävs. Annars kommer gymnasieskolans nationella program att fungera allt sämre och det individuella programmet att bli allt större. För att ge de här eleverna en reell chans föreslår vi att man erbjuder ett extra år i grundskolan. Det är ju i grundskolan man ska läsa på grundskolenivå. Det ska man inte göra i gymnasiet. För andra elever kan det kanske räcka med åtta år i grundskolan. Man behöver inte ha nio år som ett obligatorium. Vi bör i stället titta på vilka kunskaper man kan nå. Det kan handla om åtta år för en del, nio år för de flesta och tio år för en del. Vi vill också lyfta fram behovet av ett bra ledarskap i skolan. De nationella utbildningsinspektörernas rapport betonade att skolorna ska göras mer ekonomiskt självständiga och att rektorerna måste ges möjlighet att ta ett pedagogiskt ledningsansvar. Ekonomi och administration i all ära, men det är den pedagogiska ledningen som är den viktigaste uppgiften i skolan. I vårt parti arbetar vi också med att presentera ett heltäckande förslag om en nationell skolpeng. Skolpengen är inte ett självändamål utan ett redskap för elever och föräldrar när de ska välja skola. Jag tror att den valfriheten kräver en annan finansiering än i dag. Staten får helt enkelt huvudansvaret för att finansiera grundskolan och gymnasieskolan, medan huvudmannaskapet ligger kvar på kommunen. Herr talman! Hur kommunerna tar sitt ansvar för skolan är en fråga som måste utredas. Precis som Riksdagens revisorer anser vi att det behövs en grundlig och oberoende analys av hur skolorna och kommunerna fördelar och använder sina resurser. Det kan inte vara rimligt att kostnaden för en elev kan variera med 35 000 kr per år från en kommun till en annan. Då kan vi knappast tala om likvärdighet trots att det gäller en obligatorisk skola. Vi har diskuterat gymnasieskolan ingående under det förra riksdagsåret. Jag vill bara helt kort tala om att vårt förslag gäller en rejäl kvalitetssatsning. För det första vill vi införa ett fritt skolval. Och då menar vi verkligen ett fritt skolval, både i teori och praktik. För det andra vill vi ha en obligatorisk gymnasieexamen och för det tredje ett fristående nationellt kvalitetsinstitut. Med en gymnasieskola som inte fungerar som den borde, vilket berördes i den förra debatten, får vi också problem på högskolan. Vi vet att Sverige har en för låg andel högskoleutbildade i de yngre åldersgrupperna. Det är ett allvarligt memento när gruppen 55-56-åringar har en högre andel högskoleutbildade än den 20 år yngre åldersgruppen. Inte minst av det skälet är vuxenutbildningen viktig. Och då tänker jag inte i första hand på dem som går ett fjärde gymnasieår i komvux, vilket börjar bli allt vanligare och nästan en regel i stället för ett undantag i många kommuner, utan på vilken roll vuxenutbildningen ska spela som kunskapsförmedlare i framtiden. Det är en stor utmaning. Kunskapslyftet är ett projekt som avslutas om ett par år. Den kommande vuxenutbildningen kommer att vara oerhört viktig och avgörande för det vi kallar ett livslångt lärande. Även här måste det finnas valfrihet. Vi måste erbjuda vuxenstuderande både bredd och kvalitet i en återkommande kompetensutveckling. I vår motion har vi särskilt betonat lärarrollen i en tid då läraryrket befinner sig i kris. Vi har föreslagit en kontinuerlig fortbildning med hög kvalitet för lärarna. De ska helt enkelt ha rätt till en sådan fortbildning vart femte år. Det ska vara arbetsgivarens, i flertalet fall kommunens, skyldighet att erbjuda en sådan utbildning. Det ska också krävas för att man ska erhålla och behålla ett lärarcertifikat. Vi vill också öppna läraryrket, på samma sätt som det ena yrket efter det andra nu öppnas, för människor med olika bakgrund. Vi tror att det skulle vara bra för lärarna om man fick in folk från andra yrkeskategorier och att man är lärare i kanske tio för att jobba med något annat under tio år och sedan kommer tillbaka. Så gör man ju i alltfler yrken i dag. Herr talman! Allt detta och mycket mer därtill har vi satt på pränt i vår motion Ub14. Det finns sammanfattat i reservation nr 1, som jag vill avsluta med att yrka bifall till.

Herr talman! När vi i dag i kammaren, i kölvattnet av debatten om de funktionshindrades rätt till utbildning, diskuterar utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är det för mig som vänsterpartist lätt att konstatera att mycket av det som beskrivs i betänkandet är gott och riktigt. Jag vill särskilt nämna synen på allmän förskola och maxtaxa som utgår från alla barns rätt och siktar på att införliva barnomsorgen i den generella välfärden. Jag vill framhålla det positiva i att regeringen i skrivelsen tydligt anger att man anser att en framtida gymnasieskola bör omfatta färre program än i dag. Det är också utmärkt att man anger att det då ska finnas möjlighet för eleverna att specialisera sig genom att välja intressanta och relevanta inriktningar och att den gemensamma kärnan av baskunskaper, som i dag främst består av kärnämnen, troligen kommer att behöva vidgas. Eftersom det är något som vi i Vänsterpartiet har insett länge, är vi glada att nu också regeringen verkar ha fattat det rimliga i en sådan utveckling. Det är också uppenbart att det finns en grundläggande gemenskap mellan oss och regeringen i synen på betydelsen av vuxenutbildning och möjligheten för dem som saknar grundläggande kunskaper att skaffa dessa. Det är självfallet utmärkt att vi har kunnat finna en utskottsmajoritet för att avvisa sådana märkliga saker som fler betygssteg, nationell skolpeng och ytterligare hänvisningar till kristen tradition. Nog med hövligheter. Det finns också flera punkter där vi är oense med utskottsmajoriteten. Då tänker jag inte bara på behovet av mer resurser till kommunerna och skolan. Där vill vi mer än vad Socialdemokraterna än så länge lyckats gå med på. Jag tänker inte heller på det fullständigt absurda i en budgetprocess som låser fast många kommuner i fortsatta nedskärningar utan också, tro det eller ej, på sådant som faktiskt berörs i dagens betänkande. När det gäller jämställdheten i skolan och vårt yrkande om en granskning av läromedlen ur ett genusperspektiv vill jag säga att vi under året kommer att återkomma till detta. Jag tänkte därför vänta med att ta en generaldebatt i den frågan. När vårt förslag om att införa historia som kärnämne i gymnasieskolan senast var uppe i kammaren föreslog jag att Folkpartiets företrädare skulle ställa sig bakom det yrkandet med tanke på det påstådda intresset för historisk upplysning. Han, och det är samma han som i dag företräder partiet, svarade den gången med svammel om Stalin och Mao Zedong. Låt oss hoppas att det inte upprepas i dag utan att vi i stället från Folkpartiet, och gärna också från andra partier, kan få mera rimliga förklaringar till varför det inte är angeläget att öka kunskapen och insikten i den egna historien genom att göra historia till ett kärnämne i gymnasieskolan. För oss inom Vänstern är det en förutsättning för utvecklandet av ett kritiskt tänkande och ett demokratiskt förhållningssätt. Herr talman! Vi i Vänstern blir ibland anklagade för att vilja sänka kunskapskraven i skolan. Det stämmer inte. Det är fel. Det är helt enkelt inte sant, inte sant alls. I stället vill vi på många sätt öka förmågan att se helheter och sammanhang och färdigheten att koppla ihop de kunskaper vi får i skolan med det som händer ute i samhället. Därför är det för oss självklart att också varna för fasta uppdelningar inom kurserna i gymnasieskolan, och likaså att avvisa alla tankar på att införa graderade betyg på mindre delar av kärnämneskurserna. Den snäva detaljkunskapens tid är förbi. Vi lämnar med varm hand åt högerpartierna att driva krav på ökad betygshets. Vi ser i stället framför oss en skola där man kritiskt söker kunskap och skapar sin egen världsbild gemensamt med andra såväl som genom eget arbete. Det är i linje med det man ska se vårt förslag om att i den kommunala vuxenutbildningen bör ingå ett längre självständigt specialarbete som kan göras enskilt eller i grupp. Herr talman! En av politikens avgjort viktigaste uppgifter är att synliggöra motsättningar och tydliggöra konflikter. En sådan uppenbar konflikt som förtjänar att lyftas fram åtminstone lite då och då är den mellan arbete och kapital. För oss inom Vänstern är det också naturligt att ta ställning i den konflikten och att konsekvent ställa oss på rätt sida. Det kan för någon, kanske t.o.m. för ganska många här i kammaren, tyckas vara stora ord för att ge bakgrunden till vårt ställningstagande i fråga om den eftergymnasiala lärlingsutbildningen. Det är en uppfattning som jag i så fall inte delar. Det finns ett stort behov av att skapa någon form av lärlingsutbildning, men om vi ser konfliktlöst på den frågan riskerar vi att skapa former där unga människor utnyttjas av företag som gratis arbetskraft. Därför förespråkar vi i vår reservation en modell som innebär att företaget där lärlingen arbetar får ta en stor del av ansvaret och där också riktig lön utbetalas under lärlingstiden. Det skulle innebära att möjligheterna att få en insikt i arbetslivet och större kunskaper inom ett yrkesområde ökar utan att risken för utnyttjande och ovärdiga arbetsförhållanden också gör det. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag finner det lite märkligt att majoriteten har valt att avstyrka vårt yrkande om att alla barn bör känna till FN:s barnkonvention och dess innehåll. Det anges ju t.o.m. i artikel 42 i konventionen: "Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn." Majoriteten hänvisar i betänkandet till att det är rektors uppgift att se till att det funkar. Vår erfarenhet är att det alltför ofta inte funkar, och vårt förslag är att det görs någonting åt det. Om man ser till hur flyktingbarn behandlas i Sverige i dag, verkar det här vara extra angeläget. Likadant är det med vårt förslag om att ge Skolverket det uttryckliga uppdraget att analysera orsakerna till ökningen av antalet elever i särskolan, eftersom alla verkar vara eniga om att den är oroande. Visst kan man hänvisa till att beredningsarbete pågår, men om vi redan nu kan vara överens om att det sker en utveckling som vi inte gillar, varför kan vi då inte göra något åt detta direkt? Med detta vill jag meddela att jag självfallet stöder Vänsterpartiets reservationer i alla moment och yrkar bifall till reservation 2 under mom. 1.

Herr talman! Jag vill börja med att ytterligare förstärka kravet från Yvonne Andersson om att också estetisk verksamhet ska kunna räknas in i slutbetyget från gymnasial vuxenutbildning. Jag vill vidare knyta an till morgonens debatt. Ett utrotande av antidemokratiska rörelser som nazism och rasism börjar i skolan. En god skolanda, byggd på en tydlig etik som ger gemenskap och vi-känsla är den bästa grunden för motivation och en god miljö för elevens inlärning. Det som skulle kunna sammanfattas i ordet livskunskap och som handlar om samlevnad i vid bemärkelse måste lyftas fram i skolan. Ingen undervisning är neutral och objektiv. Den åtföljs av värderingar och attityder, som medvetet eller omedvetet överförs från generation till generation. Att skapa ett klimat där ungdomar möts med respekt och respekterar andra och där medmänsklighet ses som naturlig och eftersträvansvärd är den bästa förebyggande insatsen mot mobbning och våld. Därför är den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism den bästa värdegrunden. Herr talman! Jag vill redan nu yrka bifall till Jag ska i debatten något utveckla den del som berör lärlingsutbildningen. Lärandet upptar allt längre tid av ungdomsåren, samtidigt som arbetsmarknaden är osäker. Allt högre krav måste därför ställas på att gymnasietiden blir meningsfull för eleverna och bidrar till att höja deras livskvalitet. Det har visat sig att fyra år efter avslutad grundskola hälften av eleverna har avbrutit sina studier på det individuella programmet. Fyra år efter avslutad grundskola hade av dem som fått stödundervisning i årskurs 9 endast 44 % av flickorna och 56 % Jag vill här säga att det inte är självklart att alla gymnasieutbildningar ska fullföljas före 20 års ålder och omedelbart leda till allmän högskolebehörighet. Vi anser att gymnasiestudierna ska kunna genomföras på lika villkor t.o.m. 25 års ålder. Jag vill också peka på vikten av grundskolans ansvar. Herr talman!

Grundproblemet är att praktisk kunskap är undervärderad kunskap. I den nya gymnasieskolan kopplas lärlingsutbildningen till det individuella programmet. Från att i den gamla gymnasieskolan ha haft en omfattning om ca 3 000 lärlingar i gymnasieskolan omfattar lärlingsutbildningen i dag ett fåtal. Det svenska lärlingssystemet bör utvecklas och sättas in i perspektivet av ett livslångt lärande. Det bör därför ha ett eget gymnasieprogram. Jag vill i debatten lyfta fram några perspektiv som grund för kristdemokraternas upprepade krav på ett lärlingsprogram i gymnasieskolan. Det gäller för det första kvalitetsperspektivet. Krav på yrkeskunnande ökar i dag på flera områden. Det gäller att ha bred kännedom om arbetsinnehåll och moderna metoder, att vara snabb och effektiv och att kunna utföra arbete med kvalitet. Man ska kunna arbeta självständigt och kunna ta ansvar. Man ska kunna lösa problem och vara flexibel för förändringar. Balansen mellan teori och praktik är mycket viktig. För det andra gäller det valfrihetsperspektivet. Individens valfrihet är viktig vid val av gymnasieprogram. Den som är intresserad av ett visst område engagerar sig betydligt mera och blir mera kreativ. Att kunna gå ut som lärling i en bransch som lockar förstärker valfriheten. Eleven märker snabbt om han eller hon trivs med arbetet. I stället för att först avklara tre års teoretiska studier får eleven en uppfattning om just detta är framtidsjobbet. Besvikelser och felval kan mötas på ett bättre sätt. För det tredje gäller det yrkesmångfaldsperspektivet. För att vår kultur och våra traditioner ska leva vidare är bevarandekunskapen viktig. Det gäller att samla den kunskap som finns och att bevara mångfalden inom hantverket. En lärlingsutbildning kan locka ungdomar till yrken som i dag håller på att glömmas bort. Det finns inte många skräddare, skomakare, sadelmakare osv. Det finns behov av båtbyggare, dekormålare och glasblåsare. Vårt kulturarv kan bäst bevaras bl.a. genom att mångfalden av yrken inom hantverk bevaras. Utbildningar som i dag lockar flera ungdomar är frisör och floristutbildningar. Det gäller för det fjärde effektivitetsperspektivet. Det säger sig självt att en skräddare som fått använda en nål, en snickare som fått använda en hammare, en svetsare som sett ett svetsaggregat, en målare som får använda en pensel och omvårdnadspersonal som fått lära sig ge en injektion blir säkrare och effektivare i sitt yrke. Just den praktiska träningen har fått stå för mycket tillbaka. För det femte gäller det teoritrötthetsperspektivet. Det är viktigt att framhålla att attityder grundas i kunskap. Om eleven känner att undervisningen ger kunskaper som han eller hon kan ha nytta av i den framtida yrkesutbildningen, förstärks intresset för hela gymnasieutbildningen. Eleven har rätt att få aktuella kunskaper. För de här eleverna är ofta inte den APU-förlagda utbildningen tillräcklig. För det sjätte gäller det ungdomsarbetslöshetsperspektivet. En ökad flexibilitet och anpassning till den lokala arbetsmarknadens behov underlättar ungdomars möjligheter att få arbete. Eleverna blir på ett annat sätt attraktiva på arbetsmarknaden. Om företagen blir mer konkurrenskraftiga blir ekonomin bättre, och därmed ökar också möjligheterna för skolan. Det är resursslöseri att fortsätta så som vi gör. Vidare har ungdomars feriearbeten till stor del försvunnit. För vissa tycks det hopplöst att få in en fot på arbetsmarknaden. En lärlingsutbildning skulle underlätta kontakter. Herr talman! I en modern och flexibel lärlingsutbildning måste skola och arbetsliv dela på ansvaret för utbildningen. Kraven på yrkeskunnande ökar i dag på flera områden. Man ska kunna arbeta självständigt och kunna ta ansvar. Då vill kristdemokraterna att praktik varvas med teori redan från första gymnasieterminen. Eleven ska betraktas som elev under hela utbildningstiden - skolan är alltså huvudman - och de teoretiska delarna ska knytas till praktiken i möjligaste mån. Fördelningen bör vara 2-3 dagar av teori respektive praktik per vecka. Företagen får ersättning för utbildning och handledning under det första året. Detta är viktigt för att också små företag ska kunna ta emot lärlingar. Det kan handla om 3 000-4 000 kr per månad, om jag nu ska exemplifiera här. Eleven eller lärlingen ska få ersättning från företaget enligt lärlingsavtal i relation till den insats som görs i produktionen, förslagsvis fr.o.m. andra året. För både lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan och inom arbetsmarknadspolitiken gäller att den kvalitetssäkras, gärna med yrkesexamen efter branschens önskemål. Utbildningen avslutas med ett gesällprov eller yrkesprov, och yrkesbevis utfärdas. Alla elever med avslutad utbildning har behörighet till fortsatt yrkesutbildning på yrkeshögskola. Företagen är inte tvingade att anställa lärlingen vid avslutad utbildning. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att diskussionen om yrkesbevis eller gesällbrev också är intressant. Egentligen kan det gamla gesällbrevet moderniseras till yrkesbevis. Inom exempelvis restaurang och konditori når 90 % gesällbrev. Men det är viktigt att kriterierna för gesällbrev hela tiden uppdateras. Gesällbrev är en bra värdemätare på kunskap som ska bedömas av mästare, men antalet personer som innehar mästarbrev är ett fåtal i dag. I Finland finns en modell att ta efter. Där kompletteras gesällbreven med yrkenas utveckling. Gymnasiebetyget har inte samma valör som gesällbrevet, men yrkesbevis kan innebära en kvalitetshöjning och behöver inte innebära en devalvering av gesällbrevet, för det kan tala om vilka kunskaper den enskilda eleven har med en teoretisk del och en yrkesdel. Jag ber om ursäkt för att jag för mycket har uppehållit mig vid lärlingsutbildningar, men jag är mycket engagerad i detta. Jag tror att detta är en av lösningarna på gymnasieskolans problem i dag.

Herr talman! De senaste årens svarta siffror om att många elever går ut skolan utan godkända kunskaper har skapat en ganska stor debatt kring läs och skrivutveckling och kring hur skolan ska arbeta för att alla elever ska få bra kunskaper och förutsättningar för det fortsatta livet. Läs och skrivutvecklingen i undervisningen blir oftast den första tydliga erfarenhet som barnet får av skolan och undervisningen, och därför kommer den att påverka barnets syn på inlärning och kunskaper. Barn som tidigt får uppleva motgångar i läs och skrivarbetet utvecklar oftast en negativ självbild. Framgångar eller misslyckanden påverkar därför som regel hela skolgången och barnets syn på skola, lärande och utbildning. Läs och skrivfärdigheter handlar inte bara om den tekniska förmågan att stava sig igenom texter, utan också om att förstå och kunna redogöra för vad man har läst. Även om Sverige ligger mycket högt i en internationell jämförelse är det mycket oroväckande, som jag ser det, med resultatet i en OECD-studie som granskat såväl läsförmåga som läsförståelse. Den visar att var femte elev lämnar skolan med otillfredsställande läsförmåga. Det krävs därför en ökad fokusering på de viktigaste kunskaperna i skolan. Jag tycker att det borde komma till ett samlat program för att stärka grundskoleelevernas läs och skrivförmåga. Jag tänkte här nämna ett par moment som jag tycker skulle behöva ingå i ett sådant. En del handlar om att det i lärarutbildningen bör ingå obligatorisk kunskap om barns läs och skrivutveckling samt dyslexi. Alla lärare måste också få möjlighet till fortbildning på området. Utöver de grundläggande kunskaperna behövs också vidareutbildning för lärare. Centerpartiet har i en annan motion föreslagit att specialisttjänster ska inrättas, och ett självklart område för sådana tjänster är just resurslärare för läs och skrivutveckling. Jag tycker också att det borde vara självklart att all pedagogisk personal har ett allmänt uppdrag att främja elevers läs och skrivutveckling. Förmågan att själv uttrycka sig och inhämta information måste ju finnas i alla ämnen, som vi tidigare har sagt. Detta bör också finnas med i kurs och läroplaner. En möjlighet är naturligtvis att arbeta in mål för kursplanen i svenska som allmänna mål för hela skolan. En annan är att se över alla kursplaner så att den språkliga utvecklingen återfinns i just alla ämnen. Jag tycker att Skolverket skulle kunna få i uppdrag att göra en sådan översyn. Herr talman! Oavsett vilken grund - pedagogisk eller fysiologisk - man anser att läs och skrivutvecklingen har, kan vi runtom på olika skolor finna exempel på framgångsrik undervisning. Oavsett hur engagerade lärarna är i sina ämnen och sina elever spelar valet av metod en roll för hur undervisningen lyckas. Det finns metoder som har visat sig fungera för att förmedla kunskaper. Man kallar dem för best practices eller beprövad erfarenhet, utan att nödvändigtvis ha en vetenskaplig förankring eller bygga på forskning. Grunden för detta är lärarnas egna erfarenheter, professionella kunskaper samt observations och analysförmåga. Användningen av de här metoderna bör stimuleras, tycker jag, genom att man systematiskt arbetar för att samla in och bearbeta erfarenheterna, sprida kunskapen om dem och förmedla dem på ett lättillgängligt sätt. En bra grund skulle kunna vara att Skolverket sammanställer en nationell erfarenhetsdatabas och gör den tillgänglig på Internet, där den blir tillgänglig för såväl lärare som elever och föräldrar. Lärarna borde också få möjlighet att fortbilda sig kring best practices, beprövade erfarenheter. Det är också viktigt att stora insatser görs för att tidigt upptäcka de barn som har olika slags läs och skrivsvårigheter. Redan under de första åren bör det därför genomföras diagnostiska prov. Det gör att man tidigt kan hjälpa dessa barn att utvecklas med speciella insatser som genomförs. Herr talman! Det är bara genom ständig övning som förmågan att läsa och skriva utvecklas. Barn, och för den delen också vuxna, bör stimuleras att läsa mer. Vi kan se i Skolverkets rapport, som heter Hur i all världen läser svenska elever, att man konstaterar att det finns ett klart samband mellan mycket läsande och läsprestationer. Det är efter det särskilt oroande att var femte pojke i år 3 uppger att han nästan aldrig läser böcker på fritiden. Det visar också att en tiondel av eleverna har mycket låga resultat på läsförståelseprov. Inom läskunnighetsundersökningen frågade man också vilka faktorer som låg bakom en hög läskunnighet. Nio såväl som fjortonåringar i undersökningen betonade att man skulle tycka om att läsa, ha tid till det och kunna koncentrera sig, framför allt. Bilden av ens egna läsande var den faktor som starkast hängde samman med elevernas läsförmåga. De elever som får svårigheter med läsningen i framtiden är ofta de som har lite stöd hemifrån och som aldrig får tillfälle att komma in i bokens värld. Herr talman! Med den verkligheten som bakgrund vill vi i Centerpartiet inleda en kampanj för ökat läsande i Sverige. Vi tycker att inriktningen ska vara att betona det lustfyllda i läsningen och ge landets elever goda läsupplevelser som stimulerar till fortsatt utveckling. Därför vill jag nu yrka bifall till reservation 5 under mom. 3.